Herr talman! Kopparbergs län ser ut att drabbas så hårt av varsel om förestående permitteringar att det har föranlett länets styrelse att efter enhälligt beslut i dag tillsammans med länets riksdagsmän göra en särskild uppvaktning hos industriministern. Jag finner det därför naturligt att anföra några synpunkter främst på länets förhållanden. Under några år, mest under 1960-talet, upplevde vi i Kopparbergs län hur antalet arbetstillfällen krympte och hur befolkningssiffrorna minskade. Så har följt en lång rad av år när vi kunde se resultatet av den socialdemokratiska lokaliseringspolitiken. Vi fick flera arbetstillfällen, och befolkningen ökade på nytt. Efter senaste årsskiftet har det emellertid kommit en rad tråkiga besked om varsel och permitteringar. Herr Hagberg i Borlänge har tidigare under kvällen angett en del siffror, varför jag inte skall upprepa dem. Vår industri är tyvärr ganska ensidigt sammansatt. Därför slår det väldigt hårt när delar av denna industri drabbas av en nedgång. Domnarvets Jernverk är en av landets allra största industriarbetsplatser och den största i Kopparbergs län. Mer än varannan industrianställd i Borlänge har sin arbetsplats i verket. Direkt sysselsätts 6 000 personer och indirekt tillkommer flera hundra i gruvor, kalkbrott, mekaniska verkstäder och olika serviceföretag. Varje förändring i Domnarvet har en multipeleffekt ute i länet. Till stålbranschen hör också Avesta Jernverk, Smedjebackens Valsverk, de Fagerstaägda Klosterverken och de av Boxholm drivna Horndalsverken. Vikmanshyttan hör också till bilden. I tillverkningskedjan skall naturligtvis också gruvorna räknas in. Var fjärde industrianställd arbetar vid något av länets stålverk. Lägger man tillsammans alla som hör hemma i den metallförädlande verksamheten blir det sammanlagt ca 13 000 personer, dvs. var tredje industrianställd finns inom denna grupp. Det kan tilläggas att två av landets större tillverkare av gruvmaskiner också har verkstäder i länet. På fem, sex platser finns sulfidmalmsgruvor. För dessa finns dock ingen förädling i länet. Inom branschen trä, massa och papper arbetar ytterligare några tusen personer. Den elektrotekniska industrin i Ludvika har drygt 3 000 anställda. I samtliga fall är det alltså tunga industrier det gäller. Från företagsledningarna, främst på stålsidan, klagas nu på svag orderingång, svag prisutveckling och växande lager. Svenskt handelsstål säljs främst på hemmamarknaden i svår konkurrens med importerat material. Detta gäller t.ex. grovplåt och galvaniserad plåt. Svensk stålindustri tycks nu uppleva en konjunkturdal som är värre än på 40 år. Svårigheterna synes gälla hela branschen. Man kan ställa sig undrande till varför inte företagsledningarna har varsnat det här i tid och vidtagit åtgärder för att stärka konkurrensläget. Utomlands har sedan början av 1960-talet en snabb utveckling ägt rum. Nya, stora stålverk har växt upp och den totala kapaciteten har ökat. I många länder har staten medverkat. Från socialdemokratiskt håll har det talats om nödvändigheten av fortsatt utbyggnad av vår industriella kapacitet, ökad specialisering, utnyttjande av stordriftsfördelar och kontinuerlig teknisk förnyelse. Erfarenheterna visar att denna process nödvändiggör en fortsatt strukturomvandling inom näringslivet. Från vårt håll har det också sagts att en omstrukturering av stålindustrin sannolikt kommer att kräva både omflyttningar och nedläggningar av vissa tillverkningsenheter. Nya ägarkonstellationer kan även bli aktuella. Det måste tas krafttag för att få en någorlunda vettig arbetsfördelning mellan de svenska stålverken. Men den här processen måste noga bevakas, och uppläggningen behöver stöd av de fackliga organisationerna. De besvärliga strukturproblemen kräver att samhället aktivt främjar branschrationaliseringar. Det är inte säkert att handelsstålsutredningen kommer med några saliggörande förslag. Liksom i andra länder måste det till ett aktivt grepp från staten, som säkerligen får anledning att gå in i branschen på olika sätt: i ledande syfte, som finansiär av nya investeringar och som företagare. Det kan naturligtvis vara förenat med risker, men de måste tas. Här gäller det ändå att skydda arbetstagarna. De får inte bli brickor i ett hänsynslöst spel. Man kan fråga den privata företagsamhetens alla okritiska försvarare: Var det värdigt Stora Kopparbergs Bergslags AB —- världens äldsta bolag, som vi så många gånger läst i reklamen — att på grund av klen framsynthet under de goda åren få lov att handla i panik när det gällde de gamla bruken Vikmanshyttan och Söderfors?

Vi avvaktar med intresse det av regeringen aviserade arbetsmarknadspolitiska programmet och förslaget till stödåtgärder för näringslivet. Än så länge tycks situationen ha mötts med förströdda kommentarer, till intet förpliktande. Åtminstone vi, som i våra hemlän ser en varslad arbetslöshet grina emot oss, kräver mer av ansvar och beslutsamhet från regeringens sida.

Herr talman! Valet 1976 var ett mene tekel för den svenska socialdemokratin. Om någon inte känner till det litet ovanliga ordet, så vill jag nämna att det egentligen betyder ett olycksbådande tecken. Svenska folket underkände den politik som socialdemokratin fört under de senaste åren. Det vore oriktigt att säga att svenska folket helt underkänt den socialdemokratiska politiken, eftersom den innehåller åtskilliga komponenter. I genomförandet av en rad socialåtgärder har också socialdemokratin tillsammans med andra partier deltagit, och det råder knappast några delade meningar på den punkten. Men partiets allmänna inriktning av politiken har underkänts. Svenska folket har förstått att ett samhälle existerar inte, utvecklas inte, leder inte till en bättre situation för medborgarna på teoretiska spekulationer om socialism, Meidnerfonder, statsdrift o. d. Fru Sigurdsen bör observera att vi från centerpartiets sida inte på något sätt har vänt oss mot statsingripande. Men vi har ingen tro på att statens ägande och drivande av företag leder till goda resultat. Vi är ju alla medvetna om att det fordras arbete — och effektivt arbete — för att vi skall få behålla den levnadsstandard vi har, och helst förbättra den. Granna papper, utformade vid skrivbordet, som leder till tomma fabriker ger inget bröd. I de länder som genomfört socialismen är levnadsstandarden låg jämförd med standarden i vissa andra länder, och de socialistiska länderna kan inte hävda sig på världsmarknaden. Det kommunistiska systemet leder till ineffektivitet och ofrihet. Det heter ju så vackert i dessa länder att där finns ingen arbetslöshet. Nej, men det är också fråga om att arbetarna utför ett effektivt arbete som blir till nytta för dem själva. Vi stärker inte vårt lands ekonomi och konkurrensförmåga genom att fördela de arbetslösa på existerande företag, om där inte finns möjligheter till ett effektivt arbete. Detta skulle möjligen vara en socialistisk metod, men den löser inte arbetslöshetsproblemen i ett land som har vidare sociala och välfärdspolitiska målsättningar. Man skall inte bota arbetslöshet med ineffektivitet i företagen. Nej, lösningen måste vara att man driver en konstruktiv och framåtsyftande näringspolitik, som ger människorna meningsfulla jobb. Samtidigt måste vi göra allt för att förbättra situationen för den arbetslöse under den tid denne saknar arbete. Det måste givetvis alltid vara en intensiv strävan att hålla arbetslösheten så låg som möjligt. Arbetslöshet innebär alltid för samhället en förlust, och för den enskilde kan den ibland nära nog innebära en katastrof. Den nya regeringen har ju också som sin främsta uppgift satt att sträva efter sysselsättning åt alla. Trots alla svårigheter har det också i stort sett lyckats hittills. När herr Ingemund Bengtsson i Varberg talar om arbetslösheten, är det dock att observera att av SCB:s senaste undersökningar framgår att stabiliteten i arbetsmarknadsläget kvarstår. Antalet arbetslösa i december uppgick till 61 000, vilket är i stort sett oförändrat jämfört både med november och med december 1975. Även sysselsättningen är ungefär oförändrad — 4,1 miljoner —- jämfört med både november och motsvarande tid 1975. I fråga om de 400 000 jobben, som centern sade var en målsättning, så har det inte, som herr Nilsson i Järfälla sade, givits några garantier för 400 000 jobb. Det har alltså sagts att det är en målsättning. Då vill jag mycket intensivt fråga socialdemokraterna: Vad är socialdemokratiska partiets målsättning? När man säger att man skall ge full sysselsättning åt alla, då är det fråga om 400 000 jobb enligt sysselsättningsutredningens siffror. Vill man inte ha det, då vill man inte ha full sysselsättning. Det går ju bra att fråga oss så mycket på den punkten, men kan inte socialdemokraterna säga någonting själva? Vad är deras målsättning? Är det 200 000, är det lägre, eller vad är det? Är det sysselsättningsutredningens siffror som socialdemokraterna också syftar på, då kan de ju ansluta sig till centertanken, att 400 000 är en målsättning. Herr talman! Framtidsutsikterna är dock inte särskilt ljusa. Städningen efter den socialdemokratiska regeringen pågår, och allt som sopades under mattan, i synnerhet före valet, måste man nu ta fram och syna. Det var sannerligen inte något särskilt gynnsamt arv som den förra regeringen lämnade efter sig. Svenska folket kan nog vara tacksamt för att herr Palmes regering fick gå, så att situationen inte hade blivit ännu värre än den är nu. En relativt hög utlandsupplåning, ett budgetunderskott för det år som nu löper, såvitt det nu kan bedömas, på 14,3 miljarder, stora svårigheter för vissa företagsbranscher, det var vad den förra regeringen kunde lämna över. Det är uppenbart att vi måste ha levt över våra tillgångar. För att någorlunda klara ut den besvärliga situation som den nya regeringen hade att överta har den också tvingats att underbalansera budgeten och att rekommendera utlandsupplåning. Vår handel med andra länder har diskuterats i dagens debatt, och den har tyvärr inte utvecklats gynnsamt under senare år. Underskottet i bytesbalansen uppgick till ca Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt 8,5 miljarder år 1976. För 1977 beräknas underskottet av konjunkturinstitutet till inemot 12 miljarder. Därmed skulle i slutet av 1977 det ackumulerade bytesbalansunderskottet sedan 1974 vara uppe i 31 miljarder kronor. Det är uppenbart att utvecklingen inte kan få fortsätta på detta sätt. Vad är då orsaken till att vårt land kommit i ett så ogynnsamt marknadsläge jämfört med andra länder? Den frågan har besvarats flera gånger i den här debatten. Orsaken är givetvis att vi inte kunnat sälja så billigt och förmånligt som våra konkurrentländer. En viktig förklaring till den svaga utvecklingen i exportvolymen var att de svenska exportpriserna steg snabbare än världsmarknadspriserna, vilket ledde till en försämring i konkurrenskraften hos svensk industri. Jag vill inte döma någon, men självfallet har både vinstmarginaler, pålagor på industrin i form av arbetsgivaravgifter o. d. och stora lönestegringar medverkat till det ogynnsamma konkurrensläget. Stegringen i lönekostnad per producerad enhet, justerad för växelkursutvecklingen, var under 1975 och 1976 snabbare i Sverige än i de viktigaste konkurrentländerna. Jag vill högst ogärna uttala mig om huruvida en lönehöjning varit för stor eller för liten, men det kan inte bestridas att löneutvecklingen spelar en stor roll också den, då det gäller att bedöma den svenska konkurrensmöjligheten. Jag vill fråga herr Nilsson i Järfälla: Vad är det som orsakat att vi kommit i sämre konkurrensläge? Kan man utesluta någon faktor? Kan man säga att löneutvecklingen inte spelar någon roll? Det skulle vara intressant om herr Nilsson i Järfälla, som har möjlighet att tala med sin organisation, LO, ville göra en analys av vad som har orsakat att vårt konkurrensläge är så ogynnsamt. Herr Nilsson i Järfälla, LO:s ordförande, har vid flera tillfällen sagt att ingen finansminister tidigare uttalat sig om utrymmet för lönehöjningar. Han har emellertid fel. Jag skall ta ett par citat från de båda senaste socialdemokratiska finansministrarna. Per Edvin Sköld skrev i finansplanen 1955: ”Löntagarna har, lika väl som andra medborgargrupper, ett intresse av att den stabilitet, som uppnåtts i den svenska ekonomin icke förstörs och att icke kostnadsnivån pressas upp i sådan grad att landets internationella konkurrenskraft försämras.

Och han fortsatte: ” Alla försök att skaffa sig inkomstförbättringar utöver vad den ekonomiska tillväxten ger utrymme för är i och för sig meningslösa, då detta föranleder en prisstegring som eliminerar vinsten av den för stora löneökningen, eller framtvingar finanspolitiska korrigeringar.” Det är två socialdemokratiska finansministrar som har sagt detta. Hur kan då herr Nilsson i Järfälla påstå att de inte har sagt någonting om inkomstutvecklingen? Det är inte många år sedan riksbanksfullmäktige med de socialdemokratiska ledamöternas medgivande också skrev om inkomstpolitiken. Det har visst förekommit från socialdemokratiskt håll vid åtskilliga tillfällen att personer i inflytelserik ställning gått in och talat om inkomstpolitiken. Herr talman! Den statliga utgiftsökningen på 12 miljarder från 1976 till 1977 är av ungefär samma storleksordning som mellan 1975 och 1976, och den beror ju till stor del på automatiska kostnadsökningar och fullföljande av redan fattade beslut. Det ligger emellertid också i utgiftsökningen fortsatta stimulanser av näringslivets investeringar och åtgärder för att förhindra en alltför snabb lageravveckling. Det bör observeras att omfattande åtgärder vidtas för att trygga sysselsättningen vid Norrbottens Järnverk och varven och för att stödja andra sviktande branscher. 1977 torde kostnaden för dessa åtgärder uppgå till över 3 miljarder kronor. Trots det stora beloppet är det sålunda inte något anmärkningsvärt i underbalanseringen, och det är att observera att socialdemokraterna i sitt förslag till justeringar inte egentligen kunnat pruta på utgifterna utan i stället valt att försvaga näringslivets möjligheter att hävda sig. Det socialdemokratiska budgetförslaget skulle sannolikt leda till ökad arbetslöshet, om det genomfördes. Problemet för det svenska näringslivet ligger ju, som vi har sagt tidigare, i svårigheterna att hävda sig gentemot utlandskonkurrensen. Om man nu gör som socialdemokraterna föreslagit, dvs. lägger ytterligare bördor på näringslivet — ja, då leder det till att svenskt näringsliv får ännu sämre möjligheter att hävda sig i konkurrensen. Därmed får vi ytterligare nedläggningar av företag och driftsinskränkningar med åtföljande arbetslöshet. Vi kan verkligen vara tacksamma för att socialdemokraterna nu inte har makten i vårt land, när de föreslår en sådan äventyrlig politik som skulle leda till ytterligare arbetslöshet. Den nuvarande regeringen har deklarerat att den kommer att föra en politik för fortsatt hög sysselsättning och ämnar vidta de åtgärder som detta kräver med utnyttjande av hela den uppsättning av instrument som kommit till användning under de senaste åren. Det är glädjande att vi äntligen i årets finansplan fått en redogörelse för hur många som inte är sysselsatta i ordinärt arbete, dvs. både de som är direkt arbetslösa och de som nu bereds arbete genom arbetsvårdande åtgärder. Den som går på omskolning eller sysselsätts med beredskapsarbete arbetar givetvis, men det är ett arbete som han inte kan tänka sig fortsätta med i framtiden. I slutet av 1976 hade sammanlagt 4,7 96 av antalet personer i arbetskraften inte fått arbete i den öppna marknaden. De som var direkt arbetslösa utgjorde ca 1,5 96. Herr talman! Det är självfallet att man i längden inte kan leva över sina tillgångar. Det gäller för den enskilde och det gäller också för ett land. Målet för svensk politik är och förblir full sysselsättning, stabilt penningvärde, snabb ekonomisk tillväxt, jämnare inkomstfördelning, re Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt gional balans och jämvikt i våra utrikesbetalningar. Det torde råda en bred enighet om dessa målsättningar, men problemet är hur de skall kunna genomföras. Att socialdemokratin misslyckats med uppgiften framgår av den besvärliga situation man lämnade efter sig vid regeringsskiftet. Det är heller inte tänkbart att en socialistisk politik skulle ge vårt land en bättre situation, eftersom sådan politik misslyckats i så många andra länder där den genomförts. Centern tror naturligtvis lika litet på en fri politik av manchesterliberal typ. Det måste finnas reglerande bestämmelser från samhället om hur den ekonomiska politiken skall få utvecklas. En fullständigt fri marknadsekonomi kan inte accepteras. Sverige har med sin blandekonomi säkerligen lyckats bättre än många andra länder, men det står klart att den opportunistiska politik med dragning åt socialism som socialdemokraterna drivit under senare år inte leder till en bättre situation för vårt land. Detta alternativ som det socialdemokratiska partiet lagt fram nu är ett ganska magert papper. Det innehåller inte förslag som kan leda till några särskilda förbättringar. Det kan hända att oppositionen är ganska oerfaren, men vi får hoppas att socialdemokraterna får vara i den situationen under lång tid. Då kanske de får större erfarenheter och möjligheter att agera i opposition. Den nya regeringen fick ärva stora svårigheter, men den har betydligt bättre förutsättningar att föra vårt land framåt. Socialdemokraterna må gärna fortsätta med sina rosenröda drömmar om att få komma tillbaka efter tre år och i sina drömmar glömma bort vad som är den verkliga folkviljan. Sannolikt kommer de nuvarande regeringspartierna att sitta kvar inte bara under tre eller sex år utan mycket längre tid, och då finns det möjligheter att föra vårt land dithän att vi kan få bättre förutsättningar än vi har just nu.

Herr talman! Låt mig inledningsvis ta upp ett uttalande som industriminister Åsling gjorde här nyss. Han sade att vi socialdemokrater inte riktigt har hängt med i utvecklingen, att våra förslag inte var tillräckligt omfattande för att lösa dagens problem. Som ett konkret exempel på det tog han stödet till företag som utbildar i stället för att permittera personal. Vår satsning var enligt herr Åsling tafatt. Herr Ahlmark däremot skulle ha tagit till ordentligt! Det här stödet är nu 8 resp. 12 kr. i timmen. Vi har i vårt budgetalternativ och i vårt förslag till åtgärder för vintern och våren föreslagit en höjning till 16 resp. 24 kr. per timme. Herr Ahlmark har i det sysselsättningspaket som han lade fram i torsdags — alltså den 27 januari —- föreslagit 25 kr. för de första 160 timmarna. Men i budgeten, som han lade fram för knappt tre veckor sedan och som skall börja gälla från den 1 juli i år, föreslog han 10 resp. 15 kr. Vem är tafatt? Herr förste vice talmannen Bengtson kanske kan svara på det. Herr talman! I sin sista replik på Olof Palmes inlägg tog Per Ahlmark upp kvinnornas situation. Bl.a. citerade han ur en nyutkommen bok av Rita Liljeström m.fl. Det är en bok där några sociologer redogör för en familjepolitisk utvärdering av en försöksverksamhet som den gamla jämställdhetsdelegationen tog initiativ till. Det är bra att arbetsmarknadsministern har uppmärksammat den här nya boken. Men det hade ju varit ännu bättre om han i arbetet på budgetpropositionen hade ägnat en tanke åt den försöksverksamhet som Rita Liljeström och hennes medarbetare undersökt och beskrivit i boken. Försöksverksamheten, som syftar till att öka kvinnornas möjlighet att få arbete i traditionellt manliga jobb och som pågår i sex län, skall enligt det ursprungliga försöket upphöra den 1 juli i år. Arbetsmarknadsstyrelsen har begärt att få fortsätta. Den borgerliga regeringen säger ingenting i budgeten. När arbetsmarknadsministern står i talarstolen, då kommer han ihåg kvinnorna. När han utformar sin budget för kommande år är de bortglömda. Skillnaden mellan regeringens och socialdemokraternas sysselsättningspolitik har varit uppe i diskussionen tidigare. Olof Palme och andra har betonat att vi måste ha en stark ekonomi — en stram finanspolitik —- för att kunna ta krafttag för sysselsättningen, för att ha råd att sätta in åtgärder där de ger mest resultat. Bakom detta ligger insikten om att det inte finns en enda sammanhängande arbetsmarknad. I stället finns det ett stort antal lokala arbetsmarknader. Situationen kan skifta från den ena till den andra men också från det ena yrkesområdet till det andra. Det kan vara god tillgång på arbete för en viss yrkesgrupp — brist för andra. Men en god tillgång på arbete innebär inte heller att arbetstillfällena är lämpligt utformade med hänsyn till den enskilda människans förutsättningar. Det finns inga automatiskt verkande krafter som löser problemen och skapar rätt typ av arbete på rätt plats och vid rätt tidpunkt. Det är insikten om att arbetsmarknaden inte är densamma i Lycksele och i Stockholm, insikten om att förhållandena för en kvinna i 50-årsåldern med sjuårig folkskola och städning på deltid och för en 35-årig manlig yrkesarbetare ser helt olika ut, som är grunden för den socialdemokratiska politiken. Arbetsmarknadsminister Ahlmark kallar det mytbildning när vi talar om skillnaden mellan generella och riktade åtgärder. Herr Ahlmark och jag tillhör samma generation, och vi var väl båda för unga för att riktigt hänga med i diskussionen när LO 1951 lade fram sin rapport Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen. En av de viktiga frågorna som diskuterades i den rapporten var hur man skall kunna upprätthålla full sysselsättning utan en omfattande överhettning i ekonomin med inflation etc. Det förslag man kom med var att föra en hård finanspolitik men komplettera den med aktiva arbetsmarknadspolitiska insatser. De här grundläggande teorierna har utvecklats och förfinats i den praktiska politiken under socialdemokratins ledning. Det är betänkligt att Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt herr Ahlmark som nu sitter som arbetsmarknadsminister tydligen har så dåligt perspektiv bakåt och så svårt att se de krav framtiden ställer att han kan avfärda den här för sysselsättningen så viktiga frågeställ ningen med att kalla den mytbildning. Det är ju tack vare att vi i Sverige har lagt så stor vikt vid utformningen av sysselsättningspolitiken som vi klarat den djupa ekonomiska krisen utan att arbetslöshetens gissel drabbat hundratusentals människor. Det är mycket tack vare de riktade arbetsmarknadspolitiska och näringspolitiska insatserna som vi steg för steg har kunnat förbättra kvinnornas situation på arbetsmarknaden — förbättra den men inte utveckla den så att vi än kan vara nöjda: Många kvinnor skulle vilja ha ett förvärvsarbete men kan av olika skäl inte få det. Sysselsättningsutredningen räknade med att mer än 180 000 kvinnor i åldern 25-44 år vill ha förvärvsarbete nu eller inom mycket kort tid. Och bland de något äldre kvinnorna är yrkesverksamheten ännu lägre. För de flesta kvinnor är anställningstrygghet, löner och befordringsmöjligheter sämre än för männen. Många kvinnor är deltidsarbetande, och vi vet att det minsann inte alltid är en fråga om ett fritt val. Bland ungdomarna är det framför allt tonårsflickorna som har de största problemen att få arbete, praktik eller utbildning som passar dem. Mer än hälften av de arbetslösa är kvinnor. I Olofström och i Örebro har en rad kvinnor i dag fått besked om att deras arbete är hotat. Det är ingen överdrift att säga att arbetsmarknads-, närings och regionalpolitiken i hög grad rör kvinnornas situation och måste anpassas till deras förhållanden. Skall Sverige kunna hävda sin ställning som ett av de länder som går i spetsen för jämställdhet mellan kvinnor och män, skall vi kunna hävda rätten till arbete för kvinnorna, då krävs det kraftfulla åtgärder också i fortsättningen. Den som lyssnade på de borgerliga partierna i valrörelsen, den som läste regeringsdeklarationen och hörde på de borgerliga inläggen när riktlinjerna för sysselsättnings och regionalpolitiken diskuterades här i kammaren i december trodde kanske att de praktiska åtgärderna skulle komma. Det största oppositionspartiet lovade i valrörelsen 400 000 nya jobb fram till 1980. Rimligen borde en stor del av dem komma kvinnorna till del. I regeringsförklaringen hette det att jämställdhet mellan kvinnor och män är utgångspunkten för regeringens politik och att nya arbetstillfällen måste skapas i näringslivet. I december strök de borgerliga ledamöterna i riksdagens arbetsmarknadsutskott under att det finns ett stort behov av nya arbetstillfällen, inte minst för kvinnornas skull. Riksdagens beslut, som togs strax före jul, innebar att politiken skall inriktas på en fortgående ökning av sysselsättningen. Budgeten var den borgerliga regeringens tillfälle att tala om hur man ville förverkliga det beslutet. Besvikelsen blev stor. Ambitionen att höja sysselsättningen var borta. Är det glömska, är det nonchalans eller är det oförmåga? Eller är det med herr Åslings vokabulär tafatthet? Det hjälper inte att borgerliga företrädare som herr Åsling och nu senast herr Bengtson i Jönköping står upp här i talarstolen och förklarar att man har kvar målsättningen om de 400 000 nya jobben, när man inte i den praktiska politiken tar ett enda steg för att förverkliga den. Herr Ingemund Bengtsson i Varberg har redovisat att av de 400 000 nya jobben fattas det 395 000. Arbetsmarknadsministern sade förut att budgeten på punkt efter punkt stöder den fulla sysselsättningen. Men det är ju inte sant. De nya arbetstillfällen som i december månad var så angelägna för kvinnorna har man nu trollat bort. Det totala antalet personer på den svenska arbetsmarknaden kommer inte att öka nämnvärt under år 1977, heter det i bilaga 15, dvs. arbetsmarknadsdepartementets del av budgeten. I finansplanen sägs t.o.m. att den totala utbudsökningen av arbetskraft kan väntas bli mindre än under 1976. Regeringen räknar alltså kallt med att kvinnorna skall vara en buffert som får ta konsekvenserna av näringslivets bristande efterfrågan på arbetskraft. Det är inte ett stöd för den fulla sysselsättningen. Vi socialdemokrater kan inte acceptera en så passiv politik. Vi kom tidigt i januari med en rad förslag för att hålla arbetslösheten nere under vintern och våren. Det är bra att regeringen nu har gått in på samma linje. I vår motion om arbetsmarknads och regionalpolitiken för vi fram en rad krav på åtgärder för att fullfölja riksdagens decemberbeslut om en fortgående ökning av sysselsättningen. Inte minst för kvinnornas skull vore det bra om den borgerliga riksdagsmajoriteten tog fasta på de förslagen. Kvinnornas rätt till arbete på goda villkor är för oss socialdemokrater ett viktigt mål. Vi vet att det inte kan förverkligas med en gång. Men vi har i politisk handling när vi var i regeringsställning visat förmåga att steg för steg närma oss det här målet. Och vi kommer i oppositionsställning att gå vidare på samma linje. Den borgerliga regeringen har i sin budgetproposition inte ens visat viljan att hävda kvinnornas rätt till arbete. Det är konkreta åtgärder, inte herr Ahlmarks ord från en talarstol, som kvinnorna kräver.

Herr talman! Fru Leijon använde om igen uttrycket att centern lovade 400 000 nya jobb. Jag skall be att få fråga var det citatet kommer ifrån. Flera socialdemokrater har sagt det utan att förete några bevis på att det verkligen har sagts på ett sådant sätt som de gjorde. Centern har sagt att 400 000 nya jobb är en målsättning. Men fru Leijon lyckades sorgfälligt undvika att tala om vilken den socialdemokratiska målsättningen är fram till 1980 i sysselsättningsavseende. Kan inte någon ledamot av det socialdemokratiska partiet ge svar på den frågan? Sedan säger fru Leijon att inte ett steg har tagits för att klara sysselsättningen. Jag sade redan i mitt tidigare anförande att man bör observera att omfattande åtgärder görs för att trygga sysselsättningen vid Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt 170 Norrbottens Järnverk och varven och för att stödja andra sviktande branscher och att kostnaderna för dessa åtgärder 1977 torde uppgå till över 3 miljarder. Är det detta som inte är något försök att klara sysselsättningen? Jag påvisade också att i varje fall så långt fram som till december var sysselsättningen inte sviktande utan uppehölls vid ungefår samma nivå. Sedan vore det kanske också anledning att observera vad som sker ute i Europa, där den redan höga arbetslösheten har stigit ytterligare. Kan vi vara fullständigt oberörda av den saken? Fru Leijon säger att man för en positiv politik ifrån oppositionens sida. Jag skulle nog hellre vilja hålla med industriministern om att det i stället verkar vara ganska tafatta försök och att det blivit ett magert resultat av det socialdemokratiska motionsarbetet.
Nu säger han att centern aldrig lovade de här 400 000 nya jobben utan att det var en målsättning. Låt vara att det var en målsättning - men varför har man då tappat den i budgetpropositionen? Nu har man ju målsättningen att sysselsättningen under 1977 inte skall öka nämnvärt eller, enligt finansplanen, inte öka alls. Jag menar att detta är ett klart avsteg från ett beslut som riksdagen fattade så sent som i december, då vi alla var överens om att politiken skulle inriktas på en fortgående ökning av sysselsättningen. Och jag står fast vid vad jag sade förut: I budgetpropositionen redovisas ingenting för att föra oss in på den linjen, om inte herr Bengtson nu vill kalla de 5 000 nya jobben för ett steg på vägen. Men jag tycker att det är så marginellt att det inte är mycket att prata om. Sedan är det väl självklart att en regering i Sverige måste ha ansvar för att vidta några slags åtgärder för sysselsättningen. Det vore märkligt om det inte hade kommit några förslag när det gällde t.ex. den aktuella situationen under vintern och våren. Men vad min frågeställning handlar om är inte bara en oförändrad ambition i fråga om sysselsättningen utan att vi skall gå vidare för att i verklig mening kunna hävda allas rätt till arbete. De borgerliga partierna har tidigare här i riksdagen talat om den långa rad kvinnor som i dag inte kan få ett förvärvsarbete som de önskar, om de hinder som står i vägen för dem. Men vilka är de praktiska och konkreta förslagen till åtgärder för att hjälpa dessa kvinnor? Ja, i den borgerliga budgetpropositionen finns de i varje fall inte.

Herr talman! Allt prutades inte men hälften prutades omedelbart. I sitt första anförande sade fru Leijon att regeringen inte hade tagit ett enda steg för att förbättra sysselsättningen. Nu erkänner hon att några åtgärder givetvis har vidtagits. Det var ju väl att vi fick det erkännandet. När socialdemokraterna satt i regeringsställning sades det otaliga gånger från denna talarstol att de borgerliga kom med överbud. Det vore intressant att få veta vad som är överbud nu i den situation som det socialdemokratiska partiet befinner sig i. Vi skulle enligt fru Leijon ha tappat målsättningen 400 000 nya jobb. Men den målsättningen gäller inte för år 1977 utan för år 1980. Om utvecklingen blir gynnsam finns det möjligheter att uppnå det målet. Däremot gav fru Leijon inte besked om den socialdemokratiska målsättningen. Vad har det socialdemokratiska partiet för målsättning beträffande sysselsättningen fram till år 1980?

Herr talman! Det är tydligen inte stora krav på sysselsättningspolitiken som herr förste vice talmannen Bengtson har. Han säger att målsättningen om de 400 000 nya jobben inte gällde 1977 utan fram till 1980. Ja, men de kliv man tar här i början är väldigt små om målsättningen att klara resten till 1980 skall vara någonting värd, någonting att ta fasta på. Det är som Ingemund Bengtsson sade förut: 395 000 av de 400 000 jobben är kvar, och detta skall man alltså få till stånd fr.o.m. år 1978. Sedan har herr förste vice talmannen Bengtson tydligen inte förstått diskussionen om utbildningsbidragen, och det är beklagligt att varken herr Åsling eller herr Ahlmark finns här för att förklara den något förvirrade situation som människorna kanske upplever när de olika summorna bollas i luften från vecka till vecka. Överbud sade herr förste vice talmannen Bengtson att vi många gånger har anklagat den borgerliga oppositionen för. Det har vi gjort, och det med rätta. Jag har inte möjlighet att under denna kort replik räkna upp alla löften som de borgerliga partierna gav i valrörelsen — löften till barnfamiljerna, löften om skattesänkningar och annat. Men vi från den socialdemokratiska oppositionen har försökt tala om att vi inte kommer att föra en liknande politik. Vi kommer att föra en oppositionspolitik som vi skulle kunna ta ansvar för också i regeringsställning. Det innebär bl.a. att vi säger, att för att kunna rädda sysselsättningen, för att kunna öka sysselsättningen och bl.a. ge alla de kvinnor som vill ha förvärvsarbete en chans att också få det, måste vi föra en stram finanspolitik. Det måste vi göra för att ha råd att rikta in åtgärderna där de ger bästa resultat för orter, för branscher och för grupper av människor som är i behov av samhällets stöd. Det är det som är en aktiv sysselsättningspolitik, en politik som så småningom kan ge arbete åt alla människor. Jag tänker på kvinnorna, de som har ett arbetshandikapp, de som bor Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt på orter där man i dag har ont om arbetstillfällen m.fl. Det är ingen överbudspolitik utan en politik som tar ansvar för människornas väl.

Herr talman! Det har nu gått ett par månader sedan valet och regeringsskiftet i höstas, och man kan börja skönja vissa konsekvenser och linjer. Av någon obegriplig anledning har den socialdemokratiska partisekreteraren Sten Andersson kallat den gångna tiden för ”regeringens smekmånad”. Någon smekmånad i förhållande till socialdemokratin kan det knappast ha varit. Från socialdemokratisk sida har man ju huvudsakligen ägnat sig åt att försöka förklara valnederlaget som ett resultat av skrämselpropaganda och ett svek från borgerligt håll. Det är något märkligt att det inte är andra slutsatser man drar av det förhållandet att socialdemokratin på åtta år förlorat 15 96 av sin andel av väljarkåren. Det är alltså inte fråga om en enstaka företeelse som inträffat i det senaste valet. Det kan också vara intressant att jämföra socialdemokratins beteende nu och efter det tidigare stora valnederlaget år 1928. Både Olof Palme och andra socialdemokratiska politiker och skribenter har ju ofta under de gångna månaderna återkommit till detta val. Då ägnade sig partiets företrädare åt allvarliga analyser av valnederlagets orsaker och hur man själv brustit i valuppläggningen. Per Albin Hansson trodde att man förlorat valet på den ogenomtänkta motionen om en kraftig ökning av arvsbeskattningen, under det att Arthur Engberg ansåg att orsakerna var att man inte undvikit en valkartell med kommunisterna. Man drog lärdomar av valet, och det ledde till Per Albin Hanssons propaganda för folkhem i stället för socialisering. Det gav också resultat, ty vid valen såväl 1930 som 1932 vann socialdemokratin betydande segrar och återtog sina tidigare förluster. Det kanske vore klokt av socialdemokratin att även i dag försöka sig fram på en mer konstruktiv väg. För vi är väl alla i dag klara över att landet står inför stora svårigheter, som här omvittnats av åtskilliga talare. Man kan naturligtvis ägna sig åt att diskutera vems ansvaret är, och det må ju stå oppositionen fritt att påstå att den nytillträdande regeringen har ansvaret för läget. I själva verket är det de gångna årens politik som lagt grunden härför. Många socialdemokrater ser lösningen på dagens problem inom ramen för det nuvarande blandekonomiska samhället, men man tycker sig i stigande omfattning se nya tendenser inom socialdemokratin, där man i olika avseenden tar avstånd från det blandekonomiska samhället — eller i varje fall från vad det måste kräva av sina medlemmar. Åtskilliga fackliga företrädare för de hårdast drabbade industrierna — tekoindustrin och stålindustrin — börjar kräva statligt övertagande av industrier för att, som man säger, rädda jobben. Men hur skulle egentligen ett statligt övertagande av företag kunna medverka till detta? Ingenting tyder väl i och för sig på att statlig drift ger bättre produktionsresultat — snarare tvärtom. Vi har ju sorgliga erfarenheter av hur statlig verksamhet kan se ut, åtminstone när socialdemokratin är ansvarig för den. Låt mig bara inom parentes nämna några ord om hur man skött Stålverk 80, som berörts tidigare i dag av naturliga skäl. Först kom man med ett förslag till Stålverk 80 för 4,7 miljarder. Sedan steg efter hand aptiten, och man var efter en tid uppe i över 10 miljarder kronor. Så kom den besvärliga verkligheten in, som ibland brukar kallas för eftertankens kranka blekhet. Regeringen tvingades stryka valsverken och så småningom även skära ned Stålverk 80 till hälften, varefter den socialdemokratiskt dominerade styrelsen med Ingvar Svanberg i spetsen i oktober förra året ansåg sig nödsakad att skjuta hela projektet på en osäker framtid. Häromdagen kom Ingemund Bengtsson, som kanske är tänkt som en kommande mera framgångsrik industriminister än Rune Johansson, och förklarade att socialdemokraterna omedelbart efter ett segerval åter kommer att sätta i gång byggandet av Stålverk 80. Är det inte ett ganska skrämmande exempel på ekonomiska felbedömningar och lättsinnig löftespolitik? Det märkliga är dessutom att man i Norrbotten söker göra gällande att det är de borgerliga partierna som stoppat stålverkets utbyggnad. Det var dock en socialdemokratisk styrelse som beslöt om detta. För en stund sedan desavouerades såvitt jag förstår Ingemund Bengtsson av Rune Johansson, som sade att han blott menade att föra planeringen up to date. Men kanske Ingemund Bengtsson trodde att högre makter skulle ordna det så vist att det rätta konjunkturögonblicket för att åter ta upp Stålverk 80 skulle inträffa just när socialdemokraterna hoppades återta makten. Det är klart att det kan te sig naturligt att ge statsbidrag och subventioner eller att på annat sätt gynna ett statligt företag och därigenom försöka komma ifrån de svårigheter som olika branscher befinner sig i, men det är å andra sidan också klart att man inte i längden kan subventionera alla företag som går dåligt. Skall man över huvud taget acceptera det blandekonomiska samhället, så måste det också innebära att man kräver att företagen skall vara lönsamma. Annars kommer den svenska levnadsstandarden att stagnera eller t.o.m. sjunka. Det är alltså ingen lösning att kräva att företag skall socialiseras och få statligt stöd. Företagen måste sanera sig själva. Det har också industriminister Åsling vid olika tillfällen, senast här i kväll, givit uttryck för. I och för sig utesluter detta naturligtvis inte statliga insatser vid olika tillfällen och i olika former, men kravet på full sysselsättning får inte tolkas så att man skall upprätthålla produktionen vid ett visst företag endast för att de där anställda skall kunna vara verksamma, alldeles oavsett om företagets produkter går att sälja eller inte. Det finns också ett annat oroväckande tecken på propagandafronten. Man säger från radikalt socialdemokratiskt håll — och självfallet också från partier längre till vänster — att produktionen inte skall baseras på det som ger profit eller, för att uttrycka sig något enklare, på det som går att sälja, utan man skall producera vad människorna verkligen be debatt Allmänpolitisk debatt höver. Detta är ett grundangrepp mot blandekonomins samhälle. Det är också ett grundangrepp mot respekten för den enskilda människan. Ty vad innebär egentligen uttrycket? Jo, det innebär att man utgår från att den enskilda människan inte vet vad hon vill köpa, utan att hon är manipulerad och köper vad företagen vill sälja. I stället erbjuder man vederbörande att någon myndighet eller ett planeringsorgan skall bestämma vad företagen skall producera och förutsätter att det finns en planerare som bäst vet vad de enskilda människorna i grund och botten önskar. Det är det verkliga elitsamhället man då bekänner sig till — alltså samma människor som i andra sammanhang klagar på allt vad elittänkande heter. Då har man också kommit över till ett planekonomiskt mer eller mindre socialistiskt-kommunistiskt samhälle. Men det är givet att man i dagens situation måste ställa sig frågan: Är den kris som vi nu har i Sverige och som andra länder i Västeuropa och Förenta staterna också genomgår allvarlig, och av vilket slag är den? Kommunisterna i alla länder säger alltid vid varje större eller mindre kris som inträder i det ekonomiska livet att det är ”kapitalismens kris” och att kapitalismen står nära sin undergång. Det förefaller inte särskilt troligt och riktigt. Vi kan ju ändå konstatera att levnadsstandarden i det blandekonomiska Sverige i dag fortfarande är mer än dubbelt så hög som i vårt stora grannland österut, som nu under 60 år har åtnjutit förmånerna av ett kommunistiskt system. Man kan således konstatera att så illa fungerar inte det blandekonomiska systemet i den form det har fått i Sverige. Vilka är då de svenska svårigheterna? Vad är det som har lett oss till den situation som vi nu befinner oss i? Ja, i viss utsträckning är det naturligtvis den kris som råder runt omkring oss och inte minst de problem som oljeländerna har skapat för den övriga världen. Men sedan har vi vår egen del av ansvaret. Jag tror man vågar säga att problemen inte för Sveriges del, åtminstone inte ännu, är av teknisk natur. Vår produktionsapparat står i sin helhet tekniskt och organisatoriskt fortfarande mycket högt, lika högt som i något annat västerländskt land och högre än exempelvis i Storbritannien, där en del av landets kris beror på en eftersläpning i utvecklingen i vad gäller såväl attityder hos arbetsmarknadens parter som näringslivets tekniska utrustning. Men på ett par punkter kan man i dag se oroande framtidstecken. Hela den innovationsrikedom som tidigare har utmärkt Sveriges näringsliv och varit en av de väsentliga förklaringarna till de svenska framgångarna på ekonomins område har betänkligt sinat. Likaså har lusten att ta initiativ, att starta nya företag, väsentligt avtagit. Vi har ju kunnat konstatera att det bildas mycket färre nya företag i dag än som läggs ner. Bakom dessa förhållanden ligger naturligtvis flera faktorer. En av de viktigaste är den skattepolitik som har förts av den tidigare socialdemokratiska regeringen. En annan är det klimat i vilket näringslivet, inte minst mindre företagare, tvingas verka i dag. För att lösa dessa problem krävs det medverkan av alla goda krafter, från politiker och ekonomer till företagsledare och anställda. Som jag ser det bör det centrala syftet med medbestämmandelagen vara just att vilja gemensamt bidra till att produktionsresultatet blir så gott som möjligt. Detta utesluter självfallet inte att olika meningar kan och skall föreligga om hur resultatet skall fördelas, eller med andra ord hur priser och löner skall utvecklas. Jag vill ändå inskjuta att det problemet är betydligt mer invecklat än att tala om kapitalister och löntagare som de enda två grupper som står mot varandra. Det finns åtskilliga löntagargrupper som har mot varandra stridande intressen, och det finns åtskilliga slag av kapitalister, från dem som har ärvt sin förmögenhet till dem som sparar av sina inkomster för att genom aktieköp och liknande bidra till investeringarna i landet. Tyvärr står inte de här förhållandena klara för alla. Man tycker på socialdemokratiskt håll att det är fullt naturligt med ett intimt samarbete och växelverkan mellan det socialdemokratiska partiet och fackföreningsrörelsen. Däremot kritiserar man skarpt diskussioner med företagare. Då sägs det genast — som vi har sett många exempel på, inte minst under den senaste tiden — att borgerliga partier går i företagarnas ledband eller exekverar deras order. Är det inte snarare självklart att man med största intresse skall ta del av vad alla parter på arbetsmarknaden, inte minst de som har huvudansvaret för företagsplanering, har att anföra? Det märkliga är ju också att sådana diskussioner ofta förekom på Tage Erlanders tid, även om man av taktiska skäl inte talade så högt om det. Det vore värdefullt om man kunde sluta med denna enkla demagogi. Den är endast ägnad att ytterligare minska intresset och lusten hos medborgarna att skapa nya produkter och ta nya initiativ. Man behöver inte lyssna till vad företagarna säger om sin svåra situation i dag. Det räcker med att titta på kalla siffror, och eftersom flera talare i dag redan har berört dessa frågor och återgett en mängd siffror skall jag avstå från att ytterligare gå in på detta. Det kanske mest konkreta beviset på vårt brydsamma läge är försämringen av våra konkurrensmöjligheter när det gäller utlandet, vilket också omvittnats här i dag. Detta i sin tur beror inte på att våra produkter blivit relativt sett sämre, utan på den kostnadsökning som inträtt och som också den redan blivit omvittnad. Det är en föga konstruktiv debatteknik att som herr Palme i dag och för någon tid sedan LO-tidningen hävda att vårt kostnadsläge inte försämrats så särskilt mycket, om man ser på utvecklingen under en längre tidsperiod, alltså från 1965 till 1975 som här anförts. Det centrala i dagens situation är att man, vid en jämförelse med exempelvis ett så oerhört viktigt land som Västtyskland, måste konstatera att våra priser under de senaste två åren försämrats med över 30 ?6 i förhållande till de västtyska. Det är ju de siffrorna som är viktiga för att förstå varför vi just under dessa år har fått de starkt ökade svårigheterna för vår export. Det behövs inte sägas mer på den punkten för att alla skall förstå hur allvarligt läget är. Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt Man kan naturligtvis hoppas på att det snart uppstår en stark högkonjunktur i omvärlden och att arbetslöner och priser därvid snabbt kommer att drivas i höjden utomlands. Men det är svårt att tro att enbart optimistiska antaganden på detta område kan återge vårt land dess tidigare konkurrenskraft. Mot denna bakgrund ter sig diskussioner om utrymmet för ytterligare lönehöjningar i dagens läge något verklighetsfrämmande. Det är självfallet riktigt att en devalvering, om den inte kombineras med andra åtgärder, kan bli ett slag i luften och därför bör undvikas. Men om inte utvecklingen blir oväntat gynnsam och ansvarskänslan bland alla berörda parter är mycket stor, kan vi hamna i den situationen att en devalvering blir oundviklig för att vi skall kunna upprätthålla en acceptabel export. Jag skulle i detta sammanhang också vilja varna för den märkliga uppfattningen hos många människor att högre makter på något sätt skulle ha bestämt att Sverige, efter att ha varit ett ganska fattigt land, numera alltid kan göra anspråk på att ha en högre levnadsstandard än andra västeuropeiska länder. Vi är kanske inte mer begåvade, mer flitiga och mer uppfinningsrika än övriga folk i Västeuropa. Vi har emellertid haft en rik tillgång på råvaror och kunnat hålla oss utanför två världskrig. Men på längre sikt kommer nog en utjämning av levnadsstandarden att äga rum, och det är kanske meningslöst att försöka kämpa emot en sådan. Det skulle dessutom strida mot jämlikhetstankar som återfinns inte minst inom det socialdemokratiska partiet. Sammanfattningsvis vill jag beträffande allvaret i vår ekonomiska situation säga följande. Svensk industri befinner sig på en mycket hög teknisk nivå och våra produkter är i sig begärliga. Temporärt är vårt kostnadsläge en stark belastning som dock kanske kan klaras. Betydligt allvarligare är den pessimism, ja, kanske resignation som under senare år utbrett sig i näringslivet och som har sin grund i den förda politiken. Här kan på mycket kort sikt endast begränsade åtgärder vidtas, och jag förstår väl om man inte minst bland småföretagarna tycker att regeringen inte tillräckligt snabbt och hårt lagt om rodret, men detta tar faktiskt tid. Är emellertid de demokratiska partierna beredda på sakliga och seriösa överläggningar, finns det ändå möjlighet att på något längre sikt återknyta till den utveckling som tidigare vunnit allmän respekt världen runt.

Herr talman! Jag noterade att herr Siegbahn mitt uppe i sitt hyllningstal till de fria marknadskrafterna ändå gav socialdemokratin en smula beröm. Han sade att jämlikhetstanken finns inom socialdemokratiska partiet och att levnadsstandarden är hög i vårt land. Ja, levnadsstandarden är hög, och det beror på den socialdemokratiska politik som förts under ett antal år. Herr Siegbahn anför — precis som alla andra borgerligare talare gjort under dagens debatt — på det hela taget kostnadsläget som orsak till de bekymmer vi har. Det finns då anledning att fundera över varför regeringen sänker skatten för exempelvis sådana som Bo Siegbahn och mig i stället för att använda de pengarna till att stötta upp industrier som behöver stöd. Under en följd av år har företrädare för de kapitalistiska partierna åkt runt i landet och talat om att marknadskrafternas fria spel kan klara sysselsättningen i framtiden. Med slagord och fraser som decentralisering och närdemokrati har de gjort gällande att samhället i alltför stor utsträckning blandat sig i näringspolitiken. De kapitalistiska partierna, i första hand centerpartiet, har i dagligt tal angripit socialdemokratin för en ensidig satsning på de stora företagen och påstått att vi utarmar de mindre samhällena och småföretagen. Med romantiska funderingar om ett samhälle som fanns för länge sedan har centerpartisterna pratat om lokalsamhället som en lösning på alla problem. Verkligheten visar att man inte kan möta framtiden med drömmar. För oss som växt upp och lever i en industrimiljö är det naturligt att slå fast att vi måste värna om och utveckla vår exportindustri. Därför är det naturligt för oss att säga att om vi skall kunna klara sysselsättningen i framtiden måste också samhället i större utsträckning kunna styra utvecklingen på näringspolitikens område. Uddevalla är ett typiskt exempel som visar att samhället på ett aktivt sätt måste gripa in. Där finns inga marknadskrafter att lita till för framtiden. Det vet löntagarna på Uddevallavarvet, det vet man på konfektionsföretaget Tiger-Pingvin, det vet man på träindustrin Junoprodukter och på Nordverk, som tillverkar vägmaskiner och produkter för bl.a. Volvo. På dessa företag har samhället i en eller annan form fått gå in och städa upp efter de fria marknadskrafterna. På grund av strukturproblemen ser nu framtiden dyster ut i Uddevallaregionen — ja, inte bara där utan i hela norra Bohuslän. Jag är övertygad om att kan inte problemen i Uddevalla bemästras så kommer det att medföra stora svårigheter för hela den norra delen av Bohuslän. Småföretagen där är ofta beroende av bl.a. Uddevallavarvet, liksom naturligtvis alla de människor som dagligen pendlar till sitt arbete i Uddevalla. Kan man inte klara problematiken på t.ex. Uddevallavarvet så drabbas de små företagen också, eftersom de tillverkar en mängd produkter för de större företagen. Under några år har det investerats hundratals miljoner kronor på en utbyggnad av Uddevallavarvet, detta för att möta framtidens krav på en rationell verksamhet. Utbyggnaden i Uddevalla var planerad att ge sysselsättning åt ytterligare ca 900 människor. Planeringen i kommunen inriktades på detta. Vi vet att utvecklingen har visat att den planerade utbyggnaden för 900 människor inte kommer att genomföras. I dag arbetar ca 3 400 människor vid Uddevallavarvet. Detta innebär att ungefär hälften av alla de industrisysselsatta i kommunen arbetar inom varvsnäringen. Detta visar kommunens beroende av varvets verksamhet. Det finns anledning att känna oro inför framtiden, inte minst mot Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt bakgrund av att länsstyrelsen i sina planeringsprognoser räknar med en minskning av sysselsättningen inom varvsnäringen i Uddevalla med ca 900 personer. Var och en kan konstatera att det skulle innebära en katastrof om dessa prognoser skulle slå in. Därför vilar naturligtvis ett stort ansvar på den borgerliga regeringen när det gäller att lösa problemen inom varvsnäringen. Det är också viktigt att i samband med diskussionen om kostnadsläget peka på att Uddevallavarvet har lyckats ganska väl i vinsthänseende. Så sent som under förra året hade man en vinst på ett par tiotal miljoner kronor. Jag är därför övertygad om att det genom samhällsinsatser under några år kommer att bli en ljusare framtid för varvet. Det finns också andra verksamheter i Uddevalla som är beroende av en aktiv politik från samhällets sida. På det statsägda företaget Tiger Pingvin AB ställer sig nära 400 människor, till största delen kvinnor, frågan: Hur blir vår framtid? Kommer företaget att vara kvar i kommunen? Ingen vet — ovissheten är stor. Även här måste naturligtvis samhället och den nya regeringen visa sitt ansvar. Det finns flera exempel på att statsmakterna i samverkan med kommun, företag och anställda måste gripa in, inte minst med tanke på Uddevallas betydelse som är ett regionalt centrum för Bohuslän. Jag kan notera att industriminister Åsling för några dagar sedan besökte Uddevalla och informerades om situationen. Det är min förhoppning att besöket ger positivt resultat framöver. Vi har i Uddevalla bl.a. planerat för en utbyggnad av verksamheten i hamnen. Det är viktigt att statsmakterna snarast medverkar till att denna hamnutbyggnad kommer till stånd, både från sysselsättningssynpunkt och från trafikpolitisk synpunkt. Hamnverksamheten i Uddevalla har stor betydelse för hela trestadsregionen. Utan denna verksamhet finns risker för ytterligare nedskärningar av antalet anställda. Därför är det både min förhoppning och många människors krav, att regeringen slår vakt om Uddevalla som ett regionalt centrum för hela Bohusläns framtid. Låt mig till sist, herr talman, knyta an till dagens debatt om byggnation på jordbruksmark. Ingvar Carlsson pekade på att centern handlar olika i teori och praktik. Det finns fler exempel på detta. I Uddevalla kommun har centerpartiet styrt under en sexårsperiod. Trots motstånd från socialdemokratin låter centerpartisterna ett privatbolag bygga villor på mycket god jordbruksmark, fastän det fanns andra alternativ på annan mark som kommunen äger. Det är bara att konstatera att centerpolitik är ganska svårbegriplig.

Herr talman! Herr Nilsson i Uddevalla sade att jag hade konstaterat att vi har en hög levnadsstandard i Sverige och att den i så fall berodde på den socialdemokratiska politiken, ett faktum som han med tillfredsställelse kasserade in. Jag vill inte på något sätt bestrida att socialdemokratin har haft stora förtjänster i den standardutveckling som ägt rum under de gångna 50 åren. Jag har dessutom ett socialdemokratiskt förflutet. Men det är inte bara socialdemokratin utan också hela den industriella utvecklingen och åtgärder och bidrag från alla håll som har medfört denna utveckling. Jag vill också ta upp en annan liten fråga. Herr Nilsson frågade varför regeringen använder pengar för att ge högre löner — eller såvitt jag förstår för att ta ut mindre skatt — i stället för att stödja företag som behöver stöd. Men om ni fått bestämma hade vi ju haft 3 miljarder kronor högre arbetsgivaravgifter, som nu alltså inte tas ut, vilket har ett visst värde för företagen. Jag vill också göra det påpekandet att det tragiska med dessa allmänpolitiska debatter är att ledamöterna går upp i talarstolen och håller ett anförande, eventuellt läser upp ett redan skrivet sådant. Någon direkt debatt är det egentligen inte. Men, herr Nilsson, det är en väldigt viktig fråga som jag anser mig ha just behandlat i mitt anförande. Herr Nilsson sade: samhället måste i allt större utsträckning styra utvecklingen. Ja, vi är naturligtvis överens om att samhället måste ta ansvar på olika punkter, därom råder inga delade meningar i något politiskt parti. Men frågan är: Hur mycket? ”TI allt större utsträckning” kan ju betyda ungefär som Simpevarpsmotionen som den socialdemokratiska partistyrelsen antog och som sedan även det socialdemokratiska partiet antog vid den senaste kongressen, att man alltmer skall socialisera hela näringslivet. Då har man lämnat det blandekonomiska samhället. Det var det jag försökte diskutera. Det är självklart att man skall ge vissa riktlinjer och vissa ramar inom vilka näringslivet får fungera. Men om man tror att det enda sättet att driva ekonomisk politik är att staten tar över mer och mer, skall man erkänna det. Då skall man ha klart för sig att vi styr mot ett kommunistiskt samhälle. Om man till varje pris skall behålla alla jobb, då har man gett sig in på att tala om ett samhälle som inte kommer att ge den önskvärda standardutvecklingen. Man skall ge ledning och skapa ett klimat för en gynnsam ekonomisk utveckling i det privata näringslivets regi i största utsträckning.

Herr talman! Låt mig konstatera att det naturligtvis är på det sättet att Bo Siegbahn inte kan ta avstånd från sitt socialdemokratiska förflutna och därför säger han att vi har fått en förbättrad levnadsstandard tack vare en socialdemokratisk politik. Det är naturligtvis glädjande; låt mig bara notera detta. Mitt exempel med skatten handlar om hur man fördelar samhällets resurser. Det kan inte vara rätt att samhället slussar ut en massa pengar till människor som inte behöver dem. Jämlikhetstanken, som även Bo debatt Allmänpolitisk debatt 180 Siegbahn var inne på, handlar om att man fördelar inkomster och skatter på ett sådant sätt att även låginkomsttagarna kan få del av resurserna. Vi skall inte styra utvecklingen, men man skall dra upp ramar och riktlinjer, säger Bo Siegbahn. Gå ut och fråga människorna på Uddevallavarvet vad de säger om de fria marknadskrafterna! Gå ut och fråga människorna på exempelvis Tiger-Pingvin AB hur de ser på detta! Gå ut och fråga människorna i norra Bohuslän hur de ser på de fria marknadskrafterna! De fria marknadskrafterna har inte gett något resultat för norra Bohuslän. Tyvärr har vi haft för små möjligheter att styra utvecklingen på ett sådant sätt att det innebär arbete och sysselsättning för människorna. Det är detta det ändå handlar om.

Herr talman! Jag vill ställa en fråga till herr Nilsson i Uddevalla: Vad kan staten göra? Den kan dra upp ramar, den kan vara hjälpgumma i en kritisk situation, men staten kan inte driva ett företag som inte är självbärande på längre sikt. Man kan inte garantera att alla jobb bibehålls, man kan inte hålla ett företag i gång för att alla jobb skall bibehållas. Det måste vara företag som bär sig, enligt gängse kapitalistiska principer så att säga. Det är det som är det centrala. Jag förstår mycket väl att man kan ha lokala bekymmer i Uddevalla, men man kan inte på längre sikt bevara jobben och klara sysselsättningen, om inte företaget kan gå ihop. Man kan göra det på några områden, men man kan inte göra det på alla. Det går inte att lyfta sig själv i håret. Arbetarna på Götaverken trodde ju att den socialdemokratiska satsningen skulle kunna rädda alla jobben där, men det visade sig inte gå, utan företaget kommer att mer eller mindre få läggas ner, om inte den nuvarande borgerliga regeringen och konjunkturen kan ge en viss medverkan. Hela problemet rör sig om hur ett förstatligande eller ett statligt ingripande skall kunna lösa de problem som inte det privata näringslivet kan klara, men det är en fråga som det skulle ta alltför lång tid att diskutera, inte minst vid en så här sen timme.

Herr talman! Låt mig bara konstatera att om samhället långt tidigare hade fått gripa in — exempelvis vid Götaverken, som Bo Siegbahn nämnde - hade kanske utvecklingen varit en annan. Om samhället hade fått gripa in tidigare när det gäller Eriksberg i stället för att man delat ut pengar till aktieägarna och stoppat pengarna i egen ficka, kanske det hade varit en annan utveckling på den här sidan. Det är bara att konstatera att Uddevallavarvet, för att nämna ett exempel, har klarat sig ganska bra. Detta tror jag är beroende på att samhället där ingrep i ett tidigt skede.

Arbetslöshetssiffrorna är fortfarande ovanligt låga, om vi jämför med andra länder. I och för sig är ju varje arbetslös människa ett bevis för att vi inte lyckats. Men relativt sett är arbetslöshetssiffrorna låga f.n. Vi hade t.ex. betydligt högre siffror 1971-1972. Fortfarande har dock Norrbotten en relativt hög arbetslöshet i förhållande till andra län — en trend som håller i sig sedan många år tillbaka men som också förstärkts av stoppet av Stålverk 80. Många entreprenörer och byggnadsarbetare har drabbats och kommer att drabbas. Därför hälsades regeringens beslut om tidigareläggande av vissa byggjobb med glädje i Norrbotten. Redan veckan efter beslutet kunde man dra i gång väg och brojobb för 100 man på E4 vid Luleå. Det gav också sysselsättning åt flera maskinentreprenörsföretag. Det sysselsättningspaket som regeringen lade fram förra veckan kommer att vara en god hjälp för att hindra åtskilliga varsel om permittering eller avsked att träda i kraft. Företagen får nu hjälp att behålla sin arbetskraft och anordna utbildning i stället för att avskeda, arbetsförmedlingen förstärks redan från den 1 mars, arbetsmarknadsutbildningen får ett ökat antal platser och bidraget höjs till högst 170 kr. per dag. Speciellt viktigt för Norrbottens del är också att statsbidraget för kommunala beredskapsarbeten för ungdomar åter har höjts till 75 96 och också skall gälla nytillträdande över 25 år. Det här är några åtgärder för att hålla arbetslösheten på plats, och de har också mottagits med lättnad av de fackliga organisationerna och av företagen, som får en möjlighet att utbilda i stället för att permittera och avskeda. Men på sikt gäller det ju att få varaktiga arbetstillfällen i Norrbotten. Från folkpartiets sida menar vi att man måste satsa över ett brett fält. Dels behövs en ökad vidareförädling inom länet av de naturtillgångar som finns — jord, skog, malm och industrimineral — dels behövs ett näringspolitiskt klimat som stimulerar till företagande och underlättar för de mindre företagen. Det behövs också regionalpolitiska insatser som ger ett företagande på ungefär lika villkor i norr och söder och slutligen en satsning på forskning och utbildning som kan bli företagen till stöd och hjälp när det gäller att vidareutveckla idéer och marknadsföra produkter. Litet mer konkret betyder det här enligt min mening att verksamheten Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt vid NJA måste konsolideras. Det arbetet pågår för fullt, och riksdagen får snart ta ställning till anslaget på 1,8 miljarder. Därefter måste valsverkskapaciteten så fort som möjligt byggas ut och förstärkas. I ett längre perspektiv bör också stålverkskapaciteten utökas. Kartongfabriken i Karlsborg måste vi få ett snabbt beslut om. Norgevägen skall byggas så snart den administrativa delen av projektet är avklarad, och det har ju riksdagen redan tidigare fattat beslut om. Ärendet om LKAB:s kulsinterverk, som nu enligt regeringens beslut skall lokaliseringsprövas, måste behandlas skyndsamt eftersom det har stor betydelse från sysselsättningssynpunkt. Jord och skogsbruket bör få ett starkare stöd. I stället för uranbrytning i Arjeplog bör SGU undersöka molybdenförekomsten där, som ett alternativ. I årets budgetproposition finns bl.a. medel till SGU för att undersöka en grafitfyndighet i närheten av Övertorneå och en magnesitfyndighet väster om Jokkmokk. Att SGU får större möjligheter att undersöka de industrimineral som finns är helt i linje med folkpartiets krav sedan många år. Det kan förhoppningsvis så småningom ge arbetstillfällen. Norrbotten kan sägas vara i början av sin industrialisering, och vi måste hjälpas åt att ta vara på de rikedomar som finns där till nytta för hela vårt land. Tekniska högskolan i Luleå bör få medel för att inrätta professurer i innovationsteknik och entreprenörsteknik som ett komplement till den professorstjänst i industriell utveckling som ännu är obesatt; detta för att utbilda ingenjörer som kan gå in i företagen och vidareutveckla idéer. Det här är några konkreta projekt som är viktiga att driva, om vi skall kunna minska på arbetslösheten i Norrbotten. Men folkpartiet ställer inte upp på en utbyggnad av Kalixälven. Nu försöker socialdemokraterna få norrbottningarna att tro att regeringen inte vill satsa på Norrbotten, och därför samlade man i lördags sina skaror till demonstration under temat ” Norrbotten skall inte läggas ner”. Det är alldeles riktigt. Norrbotten skall inte läggas ner. Norrbotten skall utvecklas. Men samtidigt lägger socialdemokraterna i sin skuggbudget fram förslag som skulle göra att sysselsättningen i Norrbotten verkligen hotas. Arbetsgivaravgifterna höjs med drygt 2 96 utöver de redan beslutade på 4 96 för 1977. Dessutom vill man ta bort den tillfälliga sänkningen på 2 96 av den allmänna arbetsgivaravgiften. För Norrbotten och det inre stödområdet betyder det en höjning av arbetsgivaravgiften med drygt 8 96 fr.o.m. den 1 juli 1977. Det slår verkligen hårt mot företag, kommuner och landsting och hotar sysselsättningen. Dessutom vill man höja telefonkostnad och bensinpris. Det gör inte Sverige rundare. Vad hade socialdemokraterna då för krav vid sin demonstration? Jo, bl.a.: Bygg Stålverk 80! Om vi vinner nästa val, sade man, så skall vi se till att det börjar byggas så snart som möjligt. När kan det vara? Jag tycker att socialdemokraterna borde ha lärt sig något av Stålverk 80-kraschen, som gett så många svikna förhoppningar och kostat så mycket pengar. Stålverk måste planeras väl i samklang med marknaden. De kan lika litet som något annat byggas av önskningar. Norrbottningarna vill inte ha luftslott, som rasar när man blåser på dem. De behöver fler arbetstillfällen. Herr talman! Jag vill också peka på att den av regeringen tillsatta Norrbottendelegationen har fått en synnerligen viktig uppgift att försöka samordna förslag och insatser, så att resultatet verkligen blir flera arbetstillfällen i Norrbotten. Slutligen, herr talman, vill jag ta upp en fråga som aktualiserats för mig av Anna-Greta Leijon, trots att jag ser att hon just nu inte är i kammaren. Anna-Greta Leijon påstod att Per Ahlmark inte tänkte på kvinnorna när han lade sin budget utan först när han stod här i talarstolen. Hon eldade upp sig till verklig indignation över detta. Som exempel tog hon Kristianstadprojektet. Jag kan lugna Anna-Greta Leijon med att verksamheten skall fortsätta och vidgas. Den kommer inte alls att dras in. När det gällde utbildningsbidraget, som diskuterades flitigt ett tag, påstod Anna-Greta Leijon också att inget gjorts för att underlätta för kvinnorna att få jobb. Då kan man undra om hon inte vet att budgeten inte gäller förrän från den 1 juli i år, medan sysselsättningspaketet innebär att utbildningsbidrag på 25 kr. utgår under de första 160 timmarna från den 1 februari till halvårsskiftet. Det har också utsagts att det kan förlängas. Dessutom har åtskilliga åtgärder föreslagits för att underlätta för kvinnorna att få arbete. En hel del av de nya tjänsterna vid arbetsförmedlingarna kommer att användas för att underlätta för kvinnorna att få jobb. Man satsar på fler praktikplatser. Det 75-procentiga bidraget till kommunala beredskapsarbeten kommer också att kunna användas för kvinnor och unga flickor, och det bidrar till att underlätta för kvinnorna.

Herr talman! Värmlands län är ett av de många skogslän som dagligen brottas med sysselsättningsproblem. Genom nettoutflyttningen från slutet av 1950-talet fram till 1974 minskades befolkningen i Värmlands län med inte mindre än ca 12 000 personer. De som lämnade länet befann sig i de yngre och produktiva åldrarna, vilket innebär att ålderssammansättningen blir ogynnsam. I länets nordligaste delar, i Torsby kommun, är ålderssammansättningen skrämmande. I de västra och norra förvaltningsregionerna är ungefär var femte person 65 år eller mer. Den ogynnsamma ålderssammansättningen medför samtidigt ökade kostnader för kommunens och länets invånare genom åldringsvård och närservice. Samtidigt minskar länets skatteinkomster. Under de senaste tre åren har situationen dock ljusnat, och vi har kunnat notera en, om än blygsam, befolkningsökning, som till stor del beror på de utlokaliserade verken - ett välkommet tillskott till Värmland. Vi värmlänningar och karlstadsbor är synnerligen nöjda med de till Karlstad utlokaliserade verken, och många i dem, för att inte säga de allra flesta, känner sig i dag som acklimatiserade karlstadsbor och värmlänningar. Sedan försvarsutredningen lagt fram sitt betänkande kar vilda rykten cirkulerat om att försvarets sjukvårdsstyrelse återigen skulle drabbas av personalomflyttningar och omorganisation. En olycklig formulering, medveten eller omedveten, i majoritetens skrivning i försvarsutredningens betänkande har vållat en inflammerad debatt bland berörd personal Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt i Karlstad. Det har skapat oro bland den nyss utlokaliserade personalen. Så sent som i april 1976 utlokaliserades försvarets sjukvårdsstyrelse till Karlstad och Värmland. Jag och många andra värmlänningar, inte minst den berörda personalen, frågar sig vad som är på färde: Tvingas vi återigen att flytta på oss, när vi nu börjat trivas i Karlstad? Jag har full förståelse för att personalen reagerar och känner djup oro inför framtiden. Det kan ju inte vara vettigt att den av riksdag och regering beslutade och genomförda utlokaliseringen av statliga verk nu skall börja rivas upp och att nya flyttströmmar till annan ort förestår. Herr talman! Jag tror att det skulle vara av utomordentligt stort värde, om man redan när man skriver direktiven till utredningen om hela krigssjukvården slår fast, att den nyss genomförda flyttningen och omlokaliseringen till Karlstad på intet sätt får äventyras. Inom utredningen bör man i alla fall diskutera frågan, ingående studera de regionalpolitiska verkningarna av en eventuell omorganisation och i mycket hög grad ta hänsyn till de investeringar som gjorts i Karlstad och till personalens situation. Vi i Karlstad kan under inga förhållanden tänka oss in i den situationen att nyss utlokaliserade verk och enheter skall slås sönder. Under alla förhållanden måste någon form av statlig verksamhet ersätta framdeles eventuellt förlorade arbetstillfällen i Karlstad. Herr talman! Ett offentligt uttalande från ansvarigt håll, och då närmast av någon företrädare för regeringspartierna, bör redan i dag göra klart vad som menas med att flytta stora delar av sjukvårdsstyrelsen till andra organ. Jag vet att det skulle skapa lugn och arbetsro för personalen vid försvarets sjukvårdsstyrelse i Karlstad. I övrigt kan vi värmlänningar snart sagt varje dag ta del av varsel och personalinskränkningar i företag. Nu senast har oroande rapporter influtit från Filipstadsområdet, där det dominerande företaget Wasabröd AB signalerat stor tveksamhet till fortsatta kapacitetsinvesteringar. Töcksfors Verkstads AB har vid tre fabriker varslat om korttidsvecka. De fabriker som berörs av varslet ligger i Töcksfors, Årjäng och Koppom i västra Värmland. Såväl Öst som Västvärmland är således hårt drabbade av konjunktursvackan. Då näringslivet sviktar och friställer personal är länsarbetsnämnderna vana att få klara besked om att sätta in selektiva åtgärder i form av beredskapsarbeten på vägar etc. I år har vi fått en något annorlunda situation, och många regioner säger att det inte ges tillräckliga och i många fall inga medel alls till angelägna vägprojekt. Torsby i Nordvärmland är en kommun bland många som brottas med stora sysselsättningsproblem, och där finns många angelägna projekt. Ett av dessa är tillfartsvägar och bro vid Värnäs. Länsarbetsnämnden har en rad projekt som den i samråd med vägverket är beredd att igångsätta med mycket kort varsel, och jag tror att våra vänner i Stöllet och Torsby skulle uppskatta om pengar ges till nämnda aktuella projekt. Allt är således klappat och klart — det fattas bara pengar och klartecken från AMS. Ge AMS direktiv att omgående sätta i gång väg och brobyggen — ge dessa bygder pengar och infria de förväntningar som där finns! Så sent som i går pratade jag med ansvariga på länsarbetsnämnden, och de väntar fortfarande på besked från AMS om medel för att igångsätta dessa projekt. Möjligen kan ett tidigare cirkulär från AMS om att skjuta på vägbyggen eller omprioritera till andra objekt ha inverkat och fortfarande inverka negativt på en ökad satsning på vägbyggen. Jag är medveten om att kostnaderna per dagsverke inkl. maskinkostnader kan bli relativt stora, men detta oaktat måste medel satsas på bro och vägbyggnader, inte minst de som från regionalpolitisk synpunkt är synnerligen värdefulla för transporter och kommunikationer. Den lokala LO-sektionen i Torsby har i brev till arbetsmarknadsministern pekat på denna fråga, och vi förväntar oss snara besked. När det sedan gäller stål och järnbranschen vet vi att det där finns en tilltagande oro. Människors yrkeskunnande och trivsel med sitt jobb, industrier, bostäder och samhällets investeringar på stålorterna måste tas till vara. De orter där det inte framdeles kommer att vara möjligt att driva stålindustri i samma omfattning som hittills måste få sysselsättning som ersätter bortfallet av arbetsplatser. Dessutom har vi i dag på dessa orter en betydande undersysselsättning bland kvinnorna. Också detta är en angelägen uppgift att klara. Hemma i Värmland med dess bruksorter, där ert företag dominerar, såsom Uddeholmsbolaget, finns många frågetecken. Många arbetare och tjänstemän, kommunalmän och underleverantörsföretag känner stark oro inför framtiden. Vi har ett par orter som nu förväntar sig besked från regeringen. Det gäller bl.a. Hagfors, varifrån två lokaliseringsärenden nu ligger på regeringens bord. Herr talman! Jag har full förståelse för att ett regeringsskifte kan ställa till med en massa tidsödande processer, men eftersom dessa två lokaliseringsärenden legat på regeringens bord alltsedan september månad 1976 kräver vi besked. Jag vill starkt understryka vikten av att handla —- och handla snabbt. Ett tredje ärende är en lokaliseringsansökan från Storforsdivisionen. Den har också behandlats av arbetsmarknadsstyrelsen med tillstyrkan. Även detta ärende ligger nu och väntar på regeringens beslut. Investeringen i Storfors har på intet sätt samband med den pågående utredningen om järn och stålbranschens framtid utan kan helt särbehandlas med hänsyn till den nya och särpräglade process som det gäller. Herr industriminister! Vi värmlänningar är inte vana vid att vänta så här länge på besked. Ge bruken i Hagfors och Storfors besked! Om de inte får sådana, är jag rädd att det välbekanta ordspråket ”medan gräset gror, dör kon” kan bli tillämpligt. Om det inte lämnas positivt besked om dessa högaktuella investeringar hinner konkurrenter i Europa och Japan göra både innovationer och investeringar och skapa försäljningsorganisationer för liknande produkter. Samhället måste aktivt engagera sig i stålindustrins problem och i sam Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt band med förestående strukturförändringar långsiktigt lösa dessa frågor. De enskilda företagen och det privata näringslivet i sin helhet har inte möjlighet att ensamma klara utvecklingen inom stålindustrin. De senaste månadernas varsel har klart dokumenterat oförmågan hos många enskilda företag inom branschen. Uddeholmsbolaget i Värmlands län är ett av många företag som råkat in i en kris, och utan att ta till överord tror jag och många med mig att Uddeholmsbolaget inte i tid har sett om sitt hus. Under högkonjunkturer har aktieägarna fått riklig tilldelning på sina aktier, och företaget har inte i tid satt i gång produktutveckling för att möta konkurrenter på den internationella marknaden. I dag får arbetare och tjänstemän skörda frukterna av koncernens låt-gå-politik. Jag vill samtidigt understryka att om samhället skall gå in med lån och bidrag till ett företag bör det också ges insyn i företaget, via samhällsrepresentanter. Vi socialdemokrater har i en stor näringspolitisk motion, med Sven Aspling som första namn, aktualiserat och efterfrågat en rad konkreta åtgärder inom näringslivet i Värmlands län. Utöver järn och stålindustrin finns papper och massa, och vi har skogen. Många bolag, bl.a. Uddeholmsbolaget och böndernas eget företag Vänerskog, har aktualiserat vissa personalinskränkningar på grund av inköp av mastodontmaskiner inom skogsnäringen. Självfallet skall vi inom skogsnäringen tillvarata möjligheter till rationaliseringar och med ökad mekanisering ta bort de tyngsta jobben. Men denna process får inte gå alltför snabbt, och den bör under alla förhållanden ske med stort hänsynstagande till arbetstagarnas intressen. I intimt samarbete med berörda fackförbund bör man skapa andra arbetstillfällen inom skogsbruket, t.ex. genom skogsvårdande åtgärder och ökad vidareförädling av länets skogsprodukter. I det sammanhanget kan man också nämna att den knappa tillgången på råvara är bekymmersam. Vi importerar i dag inte mindre än ca 35 96 av den värmländska industrins råvarubehov inom massa och trä. Vi tror inte, herr talman, att de s.k. fria marknadskrafterna kan skapa sysselsättning och samtidigt fylla råvarubehovet; här måste skapas vissa ramar, där arbetstagare, samhälle och näringsliv kan ges instrument för att klara framtiden. Vi värmländska socialdemokrater har tillsammans med våra partikolleger på Gävleborgs och Dalabänkarna väckt en motion om att tillskapa en fond av typ Norrlandsfonden, som kan ge oss tillräckligt andrum i den nu rådande bekymmersamma situationen. Motionen, med Åke Gillström som första namn, ger en rättvis bild av de s.k. södra skogslänens prekära situation. När det sedan gäller gruvhanteringen har Bergslagen av tradition varit en viktig inkomst och sysselsättningskälla. Vi motionärer anser att statsmakterna bör tidigarelägga kartering, prospektering och vissa andra åtgärder, och Sveriges geologiska undersökning bör få direktiv att sätta i gång inventeringen tidigare. Herr talman! Om vi värmlänningar skall kunna uppnå det av riksdag och regering tidigare fastlagda målet när det gäller befolkning och sysselsättning, måste regeringen snarast vidta en rad åtgärder. Vi måste t.ex. få transportstöd till Vänertrafiken. Vi har i många år efterlyst transportstöd, och vi förväntar oss att sådant stöd i en eller annan form snarast införs. Den tillsatta utredningen bör med förtur behandla Vänern och stödet till sjöfarten. Vi har också aktualiserat behovet av ökad inplantering av lax och öring till Vänern. I en motion har vi tillsammans med partivännerna i Skaraborg och Älvsborgs Norra begärt att man tillvaratar de naturliga förutsättningar som finns i Vänerområdet. Den förra regeringens målmedvetna politik på miljöområdet har gett resultat. De borgerliga med centern i ledningen har nu möjlighet att vid kommande riksdagsbehandling av våra motioner genom handling åstadkomma konkreta resultat. Herr talman! Centerns löfte om 400 000 nya jobb kanske blir det svåraste att infria. Jag satt i går kväll och lyssnade litet förstrött till kammardebatten och hörde då att förste vice talmannen Torsten Bengtson menade att vi socialdemokrater lagt fram ogenomtänkta oppositionsförslag. Jag är inte lika säker på, herr Bengtson, att människorna ute i byarna upplever det så. I ett senare genmäle till fru Leijon framkom det att centerns tal om de 400 000 nya jobben endast var och förblir en målsättning. Hemma i Värmland har vi ett talesätt som säger att ”vi värmlänninger löver och löver mycke”. Jag skulle, herr talman, kunna föra in herr Bengtson under den rubriken. I enlighet med den centrala doktrinen från centern åkte centerns ledande män, bland andra Bertil Jonasson och andra centerrepresentanter från länet, omkring och utlovade att Värmland skulle få 7 000 nya jobb. Var finns de jobben i dag? Det frågar arbetare och tjänstemän ute på bruken. Jag tror att den timman skall komma när man inte längre kan säga att detta var en målsättning — man kan inte bara ”löve och löve” i all framtid! Det ströddes omkring en mängd löften om jobb i valrörelsen i september, men när får vi de utlovade jobben, herr industriminister? Politik är att vilja, men politik är också att infria givna löften!

Herr talman! Majoriteten av de talare som varit uppe i denna debatt har i ett eller annat sammanhang omnämnt Norrbotten. Det må därför inte förmenas mig, som kommer därifrån, att ägna det mesta av min debattid, för att inte säga hela debattiden, åt det länet. Norrbotten har alltid varit ett kontrasternas län. Länet har haft en fåtalig befolkning, och det har många gånger ansetts fattigt, men det har trots sin fattigdom kunnat svara för en mycket stor andel av den export av olika råvaror som har gett landet det välstånd vi ändå har. Norrbotten har under långa tider svarat för 12 96 av landets export. Trots den situationen har vi under flera perioder varit otroligt illa ute. Det är inte alltför länge sedan länsstyrelsen i Norrbotten i en av sina Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt länsprognoser redovisade att vi stod inför en landsdelskatastrof som en följd av den utarmning som hade skett framför allt under 1950 och 1960-talen. Då var det inte fråga om att bygga upp Norrbotten, utan att i så stor utsträckning som möjligt flytta människorna från glesbygden. Det var den tidens medicin. Man skulle inte, som den föregående talaren sade, driva rationaliseringsprocessen relativt sakta, utan man skulle tvärtom driva den så snabbt som möjligt och se till-att människorna flyttades bort från bygderna för att ges sysselsättning på andra håll. Det kallades, bl.a. i den socialdemokratiska Stockholmspressen, för den glädjande folkvandringen, och inte minst LO var helt inställd på just den sortens politik. Jag såg i en av gårdagens tidningar att folk från en av mellanbygdskommunerna i Norrbotten skulle resa hit ner för att uppvakta industrioch arbetsmarknadsministrarna, och i den tidningsartikeln redovisades att kommunen under den senaste 20-årsperioden hade förlorat 41 26 av befolkningsunderlaget. Det är att märka att de 41 procenten inte bestod av gamla och orkeslösa människor, utan det var den generation som skulle ha sett till att kommunen och regionen kunde leva vidare. Det finns kommuner som ligger ännu sämre till på grund av den politik som har bedrivits. Jag skulle faktiskt vilja ställa frågan: Vem var det som regerade under den tiden, vemi var det som svarade för den politiken? I lördags anordnades det en mycket stor demonstration i Norrbotten med f. d. arbetsmarknadsministern och LO-ordföranden i täten. Vad var det de demonstrerade för? Jo, de krävde med stora banderoller: ”Norrbotten skall inte läggas ner.” Det hade varit tacknämligt om de velat ta fram den devisen under 1960-talet, när den verkliga folkflyttningen skedde — men de vill inte ta ansvaret för den politik som bedrevs under de åren.

Jag ställer ändå frågorna: Vem är det som har bromsat eller stoppat investeringar i Norrbotten? Vem är det som har gjort så starkt motstånd att den gamla regeringen, som ändå satt i 40 år, inte har kunnat klara av de satsningar som den =— troligtvis — har varit inne på för att rädda Norrbotten? Inför valet 1973 släppte man upp en luftballong: den enorma satsningen på ett nytt stålverk. T. o. m. det accepterade vi, eftersom vi trodde att förslaget var någorlunda väl underbyggt. När det hade gått tre år och man inför en ny valrörelse inte kunde visa upp någonting av planer och underbyggnad, var man tvungen att dra ner anspråken och i det närmaste halvera projektet, men för att lugna människorna sade man: Det skall ge lika mycket sysselsättning! I det läget måste vi naturligtvis reagera. När regeringen i fjol vår kom med sin begäran om pengar för ny projektering av stålverket sade vi: Vi är gärna med på att anslå pengar, men vi vill inte ta ställning till ett beslut om denna investering förrän vi har fått se väl underbyggda planer. Vi vill se att detta förslag är underbyggt på samma sätt som man är van vid att alla andra stora satsningar underbyggs. När vi framförde den meningen blev vi kallade sabotörer — vi saboterade Norrbottens Järnverk! Jag minns mycket väl att när den dåvarande regeringen vann lottdragningen sade min bänkkamrat: Gudskelov, nu är ändå denna insats tryggad! I den tron fick Norrbottens folk leva över valdagen, men rätt snart därefter — den 20 oktober — kom beskedet att projektet hade lagts på is. Det var inte på förslag av någon ny styrelse utan på förslag av en styrelse där socialdemokraterna mycket starkt dominerade. Jag skall gärna ge en eloge till den förre industriministern för att han klart och tydligt sade ifrån att även om han hade suttit kvar i regeringen skulle beslutet ha blivit detsamma. Den nya regeringen hade suttit ca en vecka och kunde därför inte ha gått till djupet på ett sådant sätt att den hade lagt fram förslaget. Det var alltså styrelsen för Norrbottens Järnverk som lade fram detta förslag. Enligt uppgifter från säkra källor visste man detta i god tid före valet. Men det var självfallet inte lämpligt att offentliggöra en sådan nyhet förrän svenska folket hade gått till val. Herr Palme började sitt anförande i går med att säga att det bör vara litet sammanhang mellan vad man säger före ett val och de handlingar som man svarar för efter valet i det politiska arbetet. Jag skulle verkligen vilja efterhöra sambandet mellan handlandet före de två senaste valen och resultatet av de projekt som man så yvigt har redovisat. Det är klart att den här förändringen har skapat utomordentligt stor oro i Norrbotten. Den har skapat bekymmer för Luleå stad, för en massa jobbare osv. Men då kan man fråga sig: Vad har den nya regeringen svarat för? Jag vill bara hänvisa till den proposition som herr Åsling har lagt fram, där han anvisat 1,8 miljarder kronor till NJA. Regeringen har också anvisat andra åtgärder — ett sysselsättningspaket med 145 milj.kr. till byggande, 104 milj.kr. till vägar utöver den ordinarie staten, osv. Jag vill kort och gott säga om detta att det skulle vara intressant att veta om t.ex. herr Ingemund Bengtsson eller någon annan i ansvarig ställning kunde redovisa något annat tillfälle i Norrbottens historia då man i ett svep har satt in så mycket av åtgärder som den nya regeringen har gjort under så kort tid. Men i stället för att acceptera detta sätter en hel del politiker i gång med en hetskampanj, där man pratar om handlingsförlamning, om att regeringen är tomhänt, osv. Man var inte tomhänt från regeringens sida på 1960-talet när det gällde att flytta människor. Men när den nu sittande regeringen försöker behålla människor i regionen, då är regeringen tomhänt. Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt Att vi är utomordentligt angelägna om att de satsningar som skall göras föregås av en ordentlig planering beror på att vi inte vill ha en upprepning av den situation vi har vid NJA i dag och som vi har haft under praktiskt taget hela NJA:s tid. Våra jobbare i Norrbotten är bättre värda än att arbeta i ett företag som är skött så som NJA har skötts. Även om det nu är en krissituation inom stålbranschen hade NJA inte behövt gå med förlust på ca 900 milj.kr. om det hade varit skött på ett riktigt och rimligt sätt. Det skulle vara helt förödande för den region jag kommer ifrån, om vi skulle få ytterligare ett miljardprojekt som år efter år skulle komma att visa underskott på det sätt som NJA har gjort. Tidigare var underskotten måttliga, och jag har någon gång tillåtit mig att säga från den här talarstolen att de underskotten ändå var billiga satsningar för att bereda människorna i länet sysselsättning där uppe i stället för att flytta dem. Med de underskott som under senare år uppstått är det dock självklart att det inte i längden går att driva en sådan industri. Och om man med den planering som hittills förekommit skulle ha startat ytterligare ett projekt för flera miljarder kronor, så hade risken varit mycket stor för att Norrbottens län skulle fått dras med de stora svårigheter och problem som det innebär att ha ett projekt som år efter år visar enorma underskott. Dess bättre har fackets representanter vid upprepade tillfällen visat ett bättre omdöme. De har t.o.m. vågat sig på att erkänna att man är till freds med de satsningar och det besked som industriministern har gett.

Herr talman! Efter detta anförande skulle det ha varit intressant att lägga mitt skrivna anförande till handlingarna och ta upp en debatt med herr Johansson i Holmgården. Jag tycker att han på ett mycket löst sätt har gått förbi de centrala, viktiga utvecklingslinjer som funnits inom svenskt näringsliv. Det är ändå strukturomvandlingen inom basnäringarna som varit grundorsaken till utvecklingen i exempelvis Norrbotten. Jag kan för herr Johansson i Holmgården peka på att man i mitt hemlän fortfarande räknar med att 5 000 människor under perioden mellan 1975 och 1980 kommer att lämna det skaraborgska jordbruket. Liknande siffror har förekommit tidigare. Det har hängt samman med den strukturomvandling som jordbruksnäringen genomgår. Detta gäller även basnäringarna i Norrbotten. Finns det någonstans ett exempel på att marknadskrafterna verkligen har visat vilket ansvar de har för de anställda, som skapat förmögenheterna, så är det väl i Norrbotten. Där har de stora privata bolagen trätt tillbaka och låtit samhället ta över ansvaret. Är det något parti som verkligen har gjort insatser för att skapa sysselsättning, så att Norrbotten och dess invånare skall kunna leva vidare, så är det väl socialdemokraterna. Det stora förtroende som socialdemokratin har i Norrbotten visar också att norrbottningarna har accepterat och godkänt socialdemokraternas strävanden. Herr talman! Det skulle finnas mycket mera att säga om de problem, som herr Johansson i Holmgården talade om, men jag vill bara konstatera att här har vi återigen ett exempel på hur man förenklar grundproblemen, när det är strukturomvandlingen inom näringslivet som är grundorsaken. För något mer än fyra månader sedan var Sverige ett av de få länder som hade klarat sig mycket bra genom den svåra lågkonjunkturen. I motsats till övriga industriländer var sysselsättningsläget i vårt land mycket bra. Medan 18 miljoner människor gick arbetslösa i de övriga sju OECD-länderna kunde antalet sysselsatta i vårt land på några år ökas med 240 000. Vi vet att orsaken till att vi klarat oss så bra låg i bl.a. den framgångsrika sysselsättningspolitik som den då sittande socialdemokratiska regeringen bedrev. Den positiva situationen på den svenska arbetsmarknaden väckte också stor uppmärksamhet, eftersom arbetslösheten på många andra håll ute i världen var så omfattande.

Av mångårig erfarenhet visste löntagarorganisationerna att den förra regeringen verkligen talade i klartext när det gällde sysselsättningsproblemet, och samtidigt drev den en aktiv närings och arbetsmarknadspolitik för att värna om jobben. Efter år av en tillfredsställande arbetsmarknad och ett allt större antal människor i arbete — av vilka de flesta nytillkommande var kvinnor — har varsel om avskedanden och permitteringar i olika branscher ökat mycket kraftigt. Varslen har under den senaste tiden varit många, inte minst under de senaste dagarna. På ett stort antal orter i olika delar av vårt land hotas i dag sysselsättningen för tiotusentals arbetstagare. Till detta kommer att tusentals människor inom skilda branscher inte vet hur länge de får behålla sina jobb. Under gårdagen fick vi genom massmedia besked om att LM Ericsson inom den närmaste framtiden kommer att ställa hundratals människor utan arbete i Olofström och i Örebro. Jag tycker att erfarenheten från de gångna månaderna har visat att den borgerliga regeringen har betydande svårigheter att garantera fortsatt industriell utveckling med en hög sysselsättningsgrad. För att vi skall klara det svåra sysselsättningsproblemet krävs att sysselsättningsfrämjande åtgärder sätts in omedelbart. Företrädare för den borgerliga regeringen har dock i olika sammanhang understrukit att staten inte skall engagera sig i näringslivet, utan att företagarna själva skall ta ansvaret för sysselsättning — den s.k. Åslingsdoktrinen. Eller är det Ahlmarksdoktrinen? Jag vill gärna säga att jag inte på något sätt bestrider företagens ansvar för de anställda. I samband med beskedet om nedläggningen av cementfabriken i Hällekis krävde jag tillsammans med mina partivänner att företaget skulle ta sitt ansvar för de anställda — inte minst med tanke Allmänpolitisk debatt 1 Allmänpolitisk debatt på den arbetsmarknadspolitik som den socialdemokratiska regeringen bedrev. Den baserade sig ytterst i stor utsträckning på samarbete med företagen, men man ställde samtidigt krav på dessa. I första hand syftade detta samarbete till att förlägga kampen mot arbetslösheten inne i företagen. — Låt mig här bara påminna om anställningstrygghetslagarna och utbildningsbidragen, för att nämna några åtgärder. Jag vill gärna i dessa sammanhang uttrycka min tillfredsställelse över det sysselsättningspaket som arbetsmarknadsministern har lagt fram. I detta paket ingår en rad av de åtgärder som den socialdemokratiska regeringen tidigare arbetade med. I motsats till den uppfattning som framförts av företrädarna för de borgerliga partierna anser jag att de växande strukturella problemen med ökade sysselsättningssvårigheter måste skärpa kraven på en målinriktad och kraftfull närings och regionalpolitik. Jag vill i dag liksom tidigare från denna talarstol illustrera min uppfattning med några konkreta exempel på närings och sysselsättningsläget i den region av vårt land som jag känner bäst. Man kan fråga sig: Vad kommer att hända i Västsverige? Vad kan vi vänta oss av framtiden i denna del av landet? Tyvärr måste jag säga att framtidsutsikterna är ganska dystra. Låt mig först se på mitt eget hemlän, Skaraborgs län. Jag vill än en gång påminna om — jag vänder mig särskilt till herr Johansson i Holmgården, men han är tydligen inte inne i kammaren nu — att man i prognosen räknar med att antalet sysselsatta inom jord och skogsbruk kommer att minska med 5 000 personer under åren 1975-1980. Under hela den process som hittills pågått inom det skaraborgska jordbruket har jag hittills inte varit med om att någon centerpartist stigit fram och sagt: Nu skall vi slå vakt om det lokala samhället. Nu får det vara slut med den här utvecklingen. Nu skall vi tillvarata alla de människors intressen som är engagerade i jordbruket och bilda det s.k. lokala samhället. Jordbrukarna har själva varit mycket intresserade av att genomföra en rationalisering inom jordbruket. På den punkten vill jag ge jordbrukarna i Skaraborgs län en eloge för det arbete som de har utfört. Men trots detta kommer denna näringsgrens andel i länet att vara 2,5 gånger så stor som riksandelen 1980. Inte minst med tanke på denna utveckling har jag och mina medmotionärer ansett det mycket angeläget att riksdagen ger en utredning i uppdrag att framlägga förslag om hur livsmedelsförädlingsindustrin inom Skaraborgs län skall vidareutvecklas. Skall vi klara den aktuella sysselsättningssituationen, med nedläggningar av tekoindustrier och aviserade produktionsbegränsningar inom viktiga tillverkningsindustrier, t.ex. inom bil och varvsindustrin, kommer det att krävas ett kraftigt tillskott av nya arbetstillfällen till Skaraborgs län. Detta gäller alltså Skaraborgs län, men jag har helt klart för mig att arbetsmarknadssituationen är precis densamma — kanske värre — i andra västsvenska län. I samtliga dessa län är det först och främst strukturomvandlingen inom viktiga och betydelsefulla näringar som ger verklig anledning till oro inför framtiden. Inom den angivna tidsramen för mitt anförande har jag här ingen som helst möjlighet att gå in på de särskilda närings och sysselsättningspolitiska åtgärder som kommer att behövas för att klara sysselsättningen i samband med de planerade nedskärningarna, exempelvis vid varven och inom tekoindustrin i Västsverige. Men jag vill ändå ge några exempel på hur människorna upplever situationen. I den här debatten har man talat om bekymren för småföretagarna, och jag vet bättre än någon annan att en del av småföretagarna har det bekymmersamt. Men det är inte så många som från denna talarstol talat om alla de svårigheter som drabbar de människor som har utsatts och kommer att utsättas för den strukturomvandling som pågår inom näringslivet. Jag skall ta ett exempel från TCO-Tidningen nr 2 i år. Där kan man läsa följande: ”I Göteborg tvingas 2500 tjänstemän byta jobb inom de närmaste två-tre åren, säger Åge Hansen, avdelningsombudsman, SIF. 650 tjänstemän har varslats om friställningar de senaste månaderna. Det är Facit, NK-Turitz och varven som är de stora krisföretagen.” Han fortsätter: ”Svårigheten är att vi i Göteborg har problemen med lågkonjunkturen kombinerade med strukturproblemen. Situationen för oss är klart värre än vid den förra lågkonjunkturen. Det är mycket svårt att kunna lösa den här omstruktureringen under en så kort tid.” I anslutning härtill vill jag gärna säga att liksom de fackliga organisationerna vid Göteborgsvarven anser jag att några ytterligare nedskärningar utöver de redan beslutade under inga förhållanden kan accepteras. Resultatet av en ökad nedskärning av verksamheten vid varven i Göteborg kommer att bli ett förvärrat sysselsättningsläge inte bara i Göteborgsregionen utan också i flera andra orter i Västsverige. Jag delar därför Göteborgs LO-distrikts mening att samhället måste genomföra sådana åtgärder att nya arbetstillfällen skapas. Sammanfattningsvis vill jag säga att läget i Västsverige är synnerligen bekymmersamt och att behovet av nya arbetstillfällen är mycket stort. Mot den bakgrunden är kravet på en kraftfullare närings och sysselsättningspolitik mycket starkt motiverat. I motsats till regeringspartiernas företrädare anser jag att samhällets möjligheter att styra och understödja en planerad strukturomvandling i den svenska industrin — och det gäller inte minst industrin i Västsverige — därför måste förstärkas.

Herr talman! ”Socialdemokraterna har nu presenterat sitt budgetförslag.

Det socialdemokratiska budgetförslaget innehåller inte mindre än 14 olika förslag om skattehöjningar av vilka flertalet menligt skulle beröra företagsamheten i vårt land och därmed också negativt påverka de redan nu allvarliga sysselsättningssvårigheterna. Man föreslår: Ökad arbetsgivaravgiftsbelastning för egenföretagare genom att de föreslås få erlägga avgift för barnomsorg. Höjd teleavgift med 3 öre per markering. Skärpt direkt skatt nästa år genom att säga nej till indexreglering av skatteskalorna. Skärpt företagsbeskattning genom att kommunalskatten blott skulle bli avdragsgill till två tredjedelar vid statlig beskattning. Höjd bensinskatt med 5 öre och höjd kilometerskatt. Tror någon att svenskt näringsliv i dagens mycket besvärliga konjunkturläge tål den ökade belastning som det socialdemokratiska förslaget innebär? Skuggbudgeten kan endast betraktas som ansvarslös politik, en politik som oppositionen kan föra i den fasta övertygelsen att den inte får tillfälle att behöva förverkliga den. Samma ansvarslöshet präglar det från i höstas upprepade löftet att bygga Stålverk 80 om man återkom till makten 1979. Man kan fråga sig varför socialdemokraterna inte till årets riksdag väckt en partimotion i frågan på samma sätt som man motionerat om många andra krav som man har. Den borgerliga regeringen har däremot redan hunnit vidtaga en rad åtgärder som är ägnade att underlätta företagsamheten, vilket är en absolut nödvändighet för att vårt näringsliv skall få en gynnsam utveckling. Som exempel härpå kan nämnas att man upphävt diskrimineringen av medhjälpande make i familjeföretag, permanentat halveringen av den allmänna arbetsgivaravgiften i inre stödområdet samt höjt fribeloppet för företagarnas egenavgifter till 30 000 kr. Skatteomläggningen 1977 lägger också väsentligt mindre pålagor på företagsamheten än det socialdemokratiska förslaget. Regeringen har aviserat ytterligare reformer till fromma för näringsliv och sysselsättning. Bl. a. kommer ett förslag om arvsskattefonder att vä sentligt underlätta generationsskiften i familjeföretag. Som det nu är klarar familjeföretagen skattemässigt ofta inte ett arvsfall, utan den enda möjlighet som står till buds är att sälja hela företaget med alla de nackdelar det medför. Herr talman! Det har hittills i dag talats mycket om sysselsättningen i Norrbotten och Västsverige. Må det vara mig tillåtet att övergå till att något beröra problemen beträffande sysselsättningen i min egen landsända Skåne. Sysselsättningsläget i Skåne har under flera år varit prekärt. Under större delen av 1950 och 1960-talen var sysselsättningen speciellt i Malmöhus län mycket god med ett flertal expanderande branscher i ett rikt differentierat näringsliv, och man talade om den överhettade regionen i sydvästra Skåne. I dag är läget annorlunda. Det har under den gångna delen av 1970-talet väsentligt ändrats till det sämre och inger nu allvarlig oro. Så långt kan man gärna hålla med de 19 socialdemokratiska skånska riksdagsmän som i en omfattande 14 A 4-sidor lång motion tar upp sysselsättningsproblemen i vårt sydligaste landskap. Efter att ha redovisat nuläget påstår man frankt att den nya regeringen inte tillräckligt intresserar sig för problemen. Svårigheterna uppstod naturligtvis inte plötsligt den 19 september förra året, utan de har varit kända sedan många år tillbaka. Man kan naturligtvis ställa sig frågan varför motionärerna inte tidigare fattat pennan eller genom andra kanaler till den gamla regeringen försökt åstadkomma förbättringar. Jag vill gärna erinra om att jag i våras interpellerade dåvarande arbetsmarknadsministern om vilka åtgärder han avsåg att vidtaga för att förbättra sysselsättningsläget i Malmöhus län. Han delade emellertid uppenbarligen inte sina skånska partivänners oro utan svarade bl.a.: ”Om man jämför förhållandena i landet i övrigt med förhållandena i Malmöhus län och utgår från den dagsaktuella situationen finns det ingen anledning att måla en så dyster bild som herr Wachtmeister i Staffanstorp har gjort. Jag har ju ändå möjlighet att överblicka situationen runt om i landet.” Det enda jag fick ut av debatten var att dåvarande arbetsmarknadsministern på en direkt fråga svarade att han kunde tänka sig att länet under nästa budgetår skulle kunna få något mer än de otillräckliga beredskapspengar som reserverats för länet. Malmöhus län hade blivit missgynnat vid fördelningen av de 800 miljoner, som avsatts för beredskapsarbeten och fått blott 6,5 ?6 av resurserna, trots att länet hade 9 96 av landets befolkning. De 19 socialdemokratiska riksdagsmännens kritik borde alltså i första hand ha riktats till den gamla socialdemokratiska regeringen. Det kanske finns anledning att närmare kommentera några detaljer i den socialdemokratiska sysselsättningsmotionen. Man beklagar där att livsmedelsföretaget Felix har varslat om nedläggning av sin fiskindustri i Simrishamn och skriver att det krävs utomordentligt starka satsningar för att vrida utvecklingen rätt i sydöstra Skåne. Det är naturligtvis riktigt, men varför sägs det inte ett ord om de livsmedelssubventioner på kött Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt och fläsk som verksamt bidragit till att försämra konkurrensläget för fisk? Jag har under den allmänna motionstiden begärt en kartläggning av livsmedelssubventionernas inverkan från konkurrenssynpunkt. Jag förutsätter att den motionen kommer att stödjas åtminstone av socialdemokratiska skånska riksdagsmän. Vidare skriver man i den socialdemokratiska motionen att det vid sysselsättningsplaneringen inte är rimligt att arbeta efter länsgränserna utan att det underförstått är nödvändigt att behandla Skåne som en arbetsmarknad. Man säger emellertid ingenting om att det var den socialdemokratiska regeringen som för en del år sedan längst in i byrålådan stoppade debattförslaget om ett Skånelän. De problem som Skåne nu brottas med kan endast temporärt mildras genom i och för sig många gånger nödvändiga brandkårsutryckningar. Möjligheten att på sikt varaktigt förbättra situationen är intimt knuten till möjligheten att etablera och bibehålla företag. Regeringens hittills vidtagna och aviserade åtgärder gör enligt min uppfattning att vi trots allt kan se optimistiskt på den framtida sysselsättningen i vår landsända.

Herr talman! Herr Börjesson i Glömminge började med att påstå att jag hade yttrat att sjukvårdsstyrelsen skulle flyttas tillbaka till Stockholm eller flyttas till annan ort. Vad jag sade var att ett offentligt uttalande från ansvarigt håll — närmast av någon företrädare för regeringspartierna — bör redan i dag ge ett för tydligande av vad som menas i försvarsutredningens betänkande med att flytta stora delar av sjukvårdsstyrelsen till andra organ. Det var den frågan jag ställde mig, men är det så som herr Börjesson säger, att majoritetens skrivning i försvarsutredningens delbetänkande inte har någon som helst aktualitet, är jag nöjd, och med mig många andra värmlänningar. Den här frågan har valsat runt i pressen och lokalradion, och personalen känner sig orolig. Därför tycker jag det är bra att få ett klarläggande svar, och då bör också flera företrädare för de borgerliga partierna uttala sig offentligt var de står. Jag skall gärna framföra vad herr Börjesson har sagt för att på så sätt stilla personalens oro. Herr Börjesson fortsatte anförandet med att säga att man skall se om sitt hus. Ja, herr talman, men vad jag yttrade i mitt tidigare inlägg var att Uddeholmsbolaget i likhet med många andra företag inte i tillräckligt god tid hade sett om sitt hus då det gällt produktutveckling, innovationer etc. Nu har man mött konkurrens från den japanska och den europeiska järnindustrin — branscher med bättre produktutveckling — och har därför tappat en viss del av sin exportmarknad. Gå ut och fråga arbetare och tjänstemän på bruken hemma i Värmland — Hagfors, Munkfors, Storfors, Degerfors och andra platser —- hur de känner det! De känner en allvarlig oro i dag, och de ropar efter samhällets stöd. Till sist, herr talman! Den beskrivning av transportstödet som herr Börjesson lämnade var inte riktig. Det var ursprungligen i en motion med mitt namn — Magnus Persson i Karlstad — överst tillsammans med andra motionärer, inkl. företrädare för borgerliga partier, som frågan om transportstöd på Vänern togs upp. Den motionen har resulterat i en utredning, och jag är den förste att säga att jag i likhet med mina partivänner blir glad, om den borgerliga regeringen nu mycket snabbt genomför transportstödet — nuvarande kommunikationsministern herr Turessons positiva inställning till detta stöd har cirkulerat i pressen. Ingen kommer att känna sig gladare än jag och mina partivänner i Värmland om transportstödet när det gäller Vänern införs omedelbart.

Herr talman! Det sista noterar jag med tillfredsställelse. Det betyder att en viss omorganisation inte på något sätt kommer att försvaga eller undergräva Karlstads ställning som lokaliseringsort för nuvarande försvarets sjukvårdsstyrelse. Detta besked skall jag ta med mig hem i bagaget. Jag tror att det också lugnar personalen vid försvarets sjukvårdsstyrelse i Karlstad; men skulle så inte bli fallet får vi väl återkomma. Sanningen om transportstödet är att det finns en utredning som vi hoppas kommer att resultera i att trafikstöd införs då det gäller Vänern. Eftersom utredningen skall sammanträda redan i eftermiddag, hoppas jag att herr Börjesson och hans vänner kommer att klara av det här mycket snabbt, så att vi snart får det efterlängtade trafikstödet.